Fru talman! Jag ska hålla mig kort i min sista replik. Statsrådet säger att vi inte har samma uppfattning. Det finns inte samma uppfattning i landet om friskolor kontra kommunala skolor. Nej, och vi är alldeles överens om att så är förhållandet. Därför är min poäng att vi ska låta människorna själva, elever och föräldrar, välja. Det ska inte vara beskäftiga politiker i kommunstyrelser eller skolstyrelser som bestämmer var barnen ska gå i skola. De besluten ska människorna ta själva. Då behöver vi inte diskutera om statsrådet har rätt eller om jag har rätt när det gäller vilka skolor som är bäst. Då väljer människorna. Och det är en modell jag vill verka för.

Fru talman! Mikael Oscarsson har frågat mig om och i så fall när regeringen avser att rätta till den orättvisa som drabbar gifta par och sambor med gemensamma barn vid förmögenhetsbeskattning. När den av regeringen föreslagna nya förmögenhetsskattelagen antogs av riksdagen våren 1997 hade en noggrann prövning gjorts av frågan om ifall sambeskattningen av förmögenhet inom familjen skulle behållas eller inte. Det fanns skäl som talade både för och emot en fortsatt sambeskattning. Att slopa sambeskattningen är förenat med ett betydande skattebortfall. En sådan åtgärd måste därför ställas i relation till andra reformer. Riksdagen har nyligen ställt sig bakom regeringens förslag till en reform av förvärvsinkomstbeskattningen som framför allt innebär sänkningar av skatten för låg och medelinkomsttagare. I vilken takt denna reform ska kunna genomföras är beroende av den löpande bedömningen av de offentliga finanserna och också av de behov som kan uppkomma inom den gemensamma sektorn vad gäller t.ex. vård, skola och omsorg. En ny bedömning av det statsfinansiella läget kommer att göras såväl i den ekonomiska vårproposition som ska lämnas till riksdagen om några månader som i budgetpropositionen i september. Innan dess är jag inte beredd att ta ställning till några förändringar av förmögenhetsbeskattningen.
Fru talman! Tack för svaret! Förmögenhetsskatten är en skatt som fått märkliga konsekvenser. Låt mig ta ett exempel: Sammanboende som inte är gifta med varandra och inte har gemensamma barn får äga 900 000 kr var utan att drabbas av förmögenhetsskatt. Om samma par får barn eller gifter sig får de endast äga 900 000 kr tillsammans. Som jag ser det måste det vara orättvist att skatten ska vara beroende av civilståndet. Under Olof Palmes tid skrevs en proposition, Där sägs det uttryckligen att man vid utformningen av regler om skatter och sociala förmåner borde undvika att ge reglerna ett sådant innehåll att människor förlorar på att gifta sig eller vinner på att skilja sig. Det här är ju en fråga som har stötts och blötts under många år. Ibland har det läckt ut att denna orättvisa skulle åtgärdas, men inget händer. För ett par månader sedan intervjuades jämställdhetsminister Margareta Winberg i Ekots lördagsintervju. Bl.a. fick hon frågan hur hon från jämställdhetssynpunkt såg på förmögenhetsskatten och sambeskattningen. Hon tvingades då medge att den kvardröjande sambeskattningen inte var särskilt lyckad från jämställdhetsperspektiv men att regeringen fortfarande pratar om frågan. Pratas vidare ska det alltså göras. Vi har hört det förut - mycket prat men ingen förändring. Medan regeringen pratar fortsätter orättvisan att drabba gifta par och sambor med gemensamma barn. Frågan är - och här hoppas jag på ett positivt svar: Är vi överens i sakfrågan? Som jag ser det är det faktiskt en rättvisesak. Vi kan nämligen vända på det: Skulle vi acceptera att man gav sådana här stöd och förmåner åt gifta par på motsvarande sätt som man nu straffar dem som går från att vara sambo till att gifta sig? Jag hoppas att jag kan få svar på de här frågorna.
Fru talman! Finansministern har här genom sitt svar på denna interpellation visat att regeringen fortfarande har en väldigt rigid hållning till förmögenhetsskatten. Det är inte bara det att man envisas med att ha kvar denna extra skatt på sparande, trots att många andra länder har slopat den. Regeringen är också rigid i det avseendet att man blundar för att den nuvarande utformningen har väldigt speciella konsekvenser för dem som har mindre förmögenheter. Det gäller i flera fall. Först är det sambeskattningen, som slår relativt mer för dem med små förmögenheter än för dem med stora. Som vi tidigare har hört här kan också ett par som i dag är sambor, och där var och en har en förmögenhet på 900 000 kr, om man skaffar sig barn drabbas av det faktum att man då ska sambeskattas. Det innebär att man får betala 1 1⁄2 % på 900 000 kr, vilket man förut slapp. Bara det faktum att paret skaffar sig barn gör alltså att man får en merkostnad per månad på över 1 000 kr. Ett annat faktum får också väldigt speciella konsekvenser. Den s.k. begränsningsregeln, som innebär att man maximalt ska behöva betala 60 % av sina inkomster när man skattar för förmögenhet och inkomster, gällde förut per individ, men nu sker en sambeskattning på så sätt att hela familjen räknas in i begränsningsregeln. Det innebär t.ex. att ett barn som ärvt några aktier kan drabbas av en inkomstskatt på över 100 % i och med att hela familjen ingår i begränsningsregeln. Det är också ett väldigt underligt sätt att utforma en begränsningsregel. Det tredje faktum som gör att jag tycker att regeringen har en väldigt rigid inställning till förmögenhetsskatten är att man ju har insett hur skadlig den är då man har slopat förmögenhetsskatten för de mest förmögna aktieägarna. Detta tycker jag är mycket stötande och saknar varje form av logik. Dessa tre fall gör att utformningen dessutom är väldigt ologisk. Jag vill fråga finansministern: Är finansministern över huvud taget beredd att i något läge överväga dessa tre väldigt speciella fall som jag har talat om här? Det gällde alltså främst att slopa förmögenhetsskatten.

Fru talman! Den fråga som Mikael Oscarsson har ställt och som jag har besvarat i mitt svar handlar om att det finns principiella skäl både för och emot när det gäller sambeskattningen i förmögenhetsbeskattningen. Jag har också i mitt svar konstaterat att det ytterst är en fråga om vilken prioritering man gör av olika typer av skatter. Jag har redovisat att den bedömning som regeringen har gjort i budgetpropositionen och som riksdagen har godkänt i höstas är att det är mest angeläget att minska inkomstbeskattningen för vanliga löntagare. Vi har dessutom gjort stora åtaganden åren framöver för att sänka kostnaderna för företagen via olika förslag för att sänka företagsbeskattningen. Det är i den ordningen som regeringen har prioriterat olika skatteförslag. Sedan finns det önskemål om att väcka bl.a. diskussionen här om sambeskattning kring förmögenhetsbeskattningen. Det finns tidigare uttalanden från riksdagen t.ex. när det gäller reklamskatten, och det finns andra önskemål på andra områden. Som svar på frågan kan jag bara på nytt konstatera att vår prioriteringsordning är väldigt tydlig: Det är inkomstbeskattningen och lättnader i företagsbeskattningen som kommer först. Sedan får man, vilket vi också har gjort t.ex. i det socialdemokratiska partiet, ta upp en diskussion om de principiella skälen när det gäller förmögenhetsbeskattning och just sambeskattningsaspekten. Vi har tagit upp detta i en rapport som vi för närvarande har ute till diskussion i de socialdemokratiska grundorganisationerna. Det får väl vara en fråga för framtiden när och om de argumenten kommer att kunna gås igenom samt när och om det kommer att kunna finnas ett utrymme för en sådan diskussion.
Fru talman! Låt oss gå tillbaka till sakfrågan igen: Är det inte märkligt att ett gift par där makarna har 900 000 kr var som förmögenhet i form av pengar på banken, fonder eller villa får betala 13 500 kr i skatt per år medan ett sambopar med exakt samma förmögenhet betalar 0 kr i förmögenhetsskatt? Är detta rimligt? Här skulle jag vilja höra vad finansministern egentligen tycker i sakfrågan, vilken hans inställning är. Upprinnelsen till min interpellation är en fråga som jag ställde till statsministern i våras. Han gav mig i princip rätt i den här frågan och tyckte att detta var något som skulle rättas till när det fanns ekonomiska resurser. Frågan är om också finansministern vill ställa sig bakom denna rent principiella hållning: att detta är någonting som bör ändras, att det är felaktigt. Det var ju precis det som sades i den här propositionen från Olof Palmes tid: att man ska undvika att ge reglerna ett sådant innehåll att människor förlorar på att gifta sig eller vinner på att skilja sig. För mig är det också en viktig sak att vi måste uppmuntra till familjebildning och äktenskap. Då är det självklart viktigt att de signaler vi sänder ut måste vara genomtänkta. Som jag ser det är förmögenhetsbeskattningen som den nu är utformad och som gör att man tjänar på att skilja sig inte alls genomtänkt utan något som bör ändras på. I budgetpropositionen för 1999 står det: Regeringens bedömning är att under mandatperioden bör kapitalinkomstskattesatsens nivå och förmögenhetsbeskattningen övervägas. Men i 1999 års vårproposition och i budgetpropositionen för år 2000 sägs det ingenting. Hur ska man tolka detta? Är det månde Vänsterpartiet som stoppar upp detta, eller vad beror det på att det inte längre skrivs om detta? Jag skulle vilja höra om vi är överens i sakfrågan och om vi kan se fram emot en förändring och en översyn i vårpropositionen eller i höstpropositionen, om det gäller nästa år eller vilket tidsperspektiv som finns när det gäller om vi kan tänkas få en förändring på denna punkt.
Fru talman! Jag måste få kommentera finansministerns svar en gång till, därför att jag tycker att detta med att regeringen prioriterar skattesänkningar på det viset att den i dagsläget när det går väldigt bra för Sverige ändå inte har råd att ta bort förmögenhetsskatten. Om man inte gör det nu, när ska man då ta bort den? Väldigt många andra länder i vår närhet har slopat förmögenhetsskatten. Jag tänker på t.ex. Danmark, England och Tyskland. Hur kommer det sig att de har haft råd att ta bort förmögenhetsskatten och inte vi? Dessutom tror jag att det är bråttom. Det skulle jag vilja poängtera för finansministern. Internet gör nämligen att informationen om andra länders skattesystem är oerhört lätt att få för väldigt många människor. Sparkapitalet kanske bara är ett musklick borta från Sverige. Finansdepartementet har ju t.o.m. redovisat siffror som säger att över 300 miljarder kronor i sparpengar troligtvis finns utanför Sverige på ett felaktigt sätt. Men människor har känt ett behov av att flytta pengar, därför att de har tyckt att det har varit lätt att flytta pengar, och de vet att förmögenhetsskatten inte finns i flera andra länder. Jag tror att om man skulle slopa förmögenhetsskatten i Sverige skulle en stor del av detta kapital komma hem. Det viktigaste kanske ändå inte är det sparkapital som finns utomlands, utan det viktigaste kanske är de riskkapitalbolag vilkas bolag ligger utomlands men ändå investerar i Sverige. Det vore bra för Sverige om dessa pengar kom hem. Min fråga till finansministern är därför: Om man inte tar bort förmögenhetsskatten nu, när tror finansministern att man kommer att ha råd att göra det?
Fru talman! De båda moderata representanterna vill ta bort förmögenhetsbeskattningen liksom ett antal andra skatter nu när det går bra för Sverige. Jag erinrar mig att när det gick riktigt dåligt för Sverige i början av 90-talet, när det var en moderatstyrd regering, så sänkte man också skatterna. Det är väl snarast uttryck för att moderaterna egentligen vill ta bort skatter vare sig det går bra eller dåligt för Sverige. Det är nog ungefär samma slutsats som man drog från moderaternas sida då man förödde ekonomin ganska ordentligt. Därför ger jag inte särskilt mycket för det där argumentet. Det finns alltid skäl att överväga olika typer av skatter. Det finns alltid fördelningsaspekter, rättviseaspekter, effektivitetsaspekter och annat som kan föras in och som det finns skäl att ompröva när det gäller olika typer av skatter. Precis som Mikael Oscarsson hänvisade till har regeringen också övervägt skattesystemet och kommit fram till slutsatsen att det mest effektiva ur tillväxtsynpunkt och dessutom ur rättvisesynpunkt och fördelningssynpunkt i dagsläget är att sänka inkomstskatterna för vanliga inkomsttagare via kompensation för egenavgifterna. Det är också det förslag som regeringen lade fram i höstas för riksdagen och som riksdagen har fattat beslut om. Vi tycker samtidigt att det också är viktigt att som en del i tillväxtpolitiken förbättra för företagen genom lättnader i företagsbeskattningen och därmed skapa lägre kostnader för företagen. Detta har varit de två viktiga prioriteringar som regeringen har lagt fram. Jag har i mitt svar konstaterat att det naturligtvis finns både principiella skäl och jämställdhetsskäl som gör att man kan ifrågasätta den typen av sambeskattning som vi har i förmögenhetsbeskattningen. Men den står inte överest på listan, och det är inte det som är vare sig prioritet ett eller två, utan det är en sänkning av inkomstskatten och en sänkning av företagsbeskattningen som är prioritet ett och två för mig och som har funnits med i våra förslag. Därför får diskussionen fortsätta. Jag är glad över att vi i vårt eget parti dessutom har ett intresse för att diskutera dessa frågor. Sedan är jag medveten om att det fördelningspolitiska skälet, som är väldigt viktigt för mig som socialdemokrat, naturligtvis inte biter på några moderater. Och jag kan hitta många andra skatter som ur fördelningssynpunkt och ur rättvisesynpunkt är mer angelägna att göra någonting åt än kanske just förmögenhetsbeskattningen.
Fru talman! Jag får tacka finansministern för den här debatten. Först vill jag säga att jag inte är moderat. Jag är kristdemokrat. För oss är detta en väldigt viktig fråga. Det är fråga om vilka signaler som vi sänder ut från denna kammare. Vi tycker att idéerna från Olof Palmes proposition borde få gälla i dag också. Det är väldigt positivt att man är på väg att sänka skatter och att det finns ett utrymme för det. Det är gott så. Men det var ändå mer eller mindre ett löfte från statsministern i våras att han ville ändra på dessa regler för förmögenhetsbeskattningen som slår så fel. Låt mig bara få påminna om att en åtgärd är inte en åtgärd förrän den är vidtagen. Därför vill jag skicka med att detta är en viktig fråga. Det är en fråga om vilka signaler som ska sändas ut i landet. Ska det vara lönsamt att skilja sig? Jag kan bara påminna om att vi har kanske Europas högsta skilsmässofrekvens. Nu tror jag inte att förmögenhetsbeskattningen är den stora anledningen till alla dessa skilsmässor. Men det är ändå viktigt att de signaler som vi sänder ut från riksdagen är riktiga. Jag tycker att detta är helt fel signaler som sänds ut. För mig är detta egentligen inte en partipolitisk fråga som jag vill ta poäng på. Jag tycker att detta är fråga om sunt förnuft. Detta är en diskriminering mot gifta par, mot sambopar och mot barn som enligt mitt tycke snarast borde upphöra.
Fru talman! Först vill jag be Mikael Oscarsson om ursäkt för att jag betecknade honom som moderat. Argumentationen var visserligen moderat. Men jag är mycket väl medveten om att han är kristdemokrat. Det som skiljer oss åt i denna fråga kanske framför allt är att jag gör en annan prioritering. Jag göra prioriteringen att det är framför allt sänkningar av inkomstskatterna och sänkningar av företagsbeskattningen som ska ske. Sedan kan jag se att det också finns andra typer av beskattning som man har skäl att titta närmare på just utifrån fördelningspolitisk synpunkt. Men det finns naturligtvis en jämställdhetsaspekt med i diskussionen om förmögenhetsbeskattningen som man har skäl att ta hänsyn till för framtiden.

Fru talman! Rolf Kenneryd har frågat vilka strukturella åtgärder regeringen avser att vidta för att klara av eller dämpa negativa effekter av skenande sjukförsäkringskostnader som kan underminera statsfinanserna samt för att inte flaskhalsproblem tillsammans med hög efterfrågan ska skapa ett inflationstryck i ekonomin. Jag vill till att börja med framhålla att jag delar det grundläggande synsätt som Rolf Kenneryd ger uttryck för i sin fråga. En stabil och långsiktigt god utveckling av ekonomin är grunden för tryggheten i samhället. Att skapa goda förutsättningar för såväl ökad tillväxt som förstärkt rättvisa har varit och kommer även fortsättningsvis att vara centrala ledstjärnor för mig i mitt arbete som finansminister. Krisen under 1990-talet har inneburit att alltför många i förvärvsaktiv ålder ställts utanför arbetsmarknaden. Den politik som regeringen beslutsamt fört för att vända denna utveckling, tidigare med Centerpartiets stöd och på senare tid med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har nu börjat ge tydliga och för hela samhället glädjande resultat. Den snabba förbättringen av de offentliga finanserna och den påtagliga förstärkning av förtroendet för prisstabiliteten har lett till kraftigt sänkta räntor. Den ekonomiska politikens inriktning har dessutom skapat goda förutsättningar för att upprätthålla den svenska industrins starka internationella konkurrenskraft. Det har lett till att efterfrågan i ekonomin nu ökar på bred front och att arbetslösheten sjunkit i snabb takt. Politiken måste nu inriktas på att befästa de framgångar som uppnåtts. Vi står under den närmaste tiden inför avgörande utmaningar inom fyra olika områden. För det första måste risken för överhettning och därmed ökat inflationstryck i ekonomin motverkas. Såväl lönebildningen som finanspolitiken måste därför ges en fortsatt ansvarsfull utformning. För det andra måste goda förutsättningar skapas för att den nuvarande konjunkturuppgången ska bli långvarig. Det handlar om att mobilisera de lediga resurser som finns i ekonomin, exempelvis arbetslösa och andra personer som under 90-talskrisen ställts utanför arbetsmarknaden. På varu-, tjänste och kapitalmarknaderna måste dessutom konkurrenspolitiken fortsätta att förstärkas för att vi på ett effektivt sätt ska kunna minska risken för tilltagande inflationstendenser i den uppåtgående konjunkturen. För det tredje måste goda förutsättningar för en långsiktigt högre tillväxttakt i svensk ekonomi skapas. Det kräver insatser som ökar effektiviteten inom alla områden och som skapar goda förutsättningar för en fortsatt snabb produktivitetstillväxt. Sist men inte minst måste för det fjärde den goda tillväxten komma alla till del. Det senaste decenniets utveckling mot allt större skillnader vad gäller grundläggande inkomstmöjligheter bland dem som befinner sig i förvärvsaktiv ålder måste vändas. Åtgärder måste därför vidtas för att säkerställa att den ekonomiska återhämtningen bidrar till ökad rättvisa och integration i samhället. Problemen med de ökade kostnaderna för sjukförsäkringssystemet är ett tydligt exempel på att det fortfarande återstår mycket att göra för att förbättra förutsättningarna för ökad tillväxt och rättvisa. Regeringen tar därför dessa problem på största allvar. Det finns inte något enkelt svar på frågan om varför antalet långtidssjuksskrivna ökat så kraftigt. Detta är i stället frågor som måste analyseras grundligt och från flera olika infallsvinklar för att det ska vara möjligt att hitta långsiktigt hållbara och rättvisa lösningar på dessa problem. Regeringen gav i somras två olika utredare i uppgift att komma med förslag till lösningar på dessa problem. Den ena utredaren har i uppgift att fördjupa analysen av varför sjukfrånvaron och utgifterna för sjukpenning förändras över tiden. Den andra utredaren har i uppdrag att mer specifikt se över den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Jag förväntar mig att vi kan få en spännande diskussion efter de här två utredningsrapporterna.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Trygghet är ju något som vi alla söker och trygghet är något som vi alla behöver för att vi ska må väl. Det är därför som vi i Centerpartiet så envetet återkommer med interpellationer på trygghetstemat. Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att finansministern säger sig dela det grundläggande synsätt som jag har gett uttryck för i min interpellation, nämligen att en stabil och långsiktigt god utveckling av vår gemensamma ekonomi är grunden för samhällets och därmed också för människors trygghet. Det skulle ha varit uppseendeväckande om så inte hade varit fallet. Gemensamma finanser i obalans gör att vi riskerar räntechocker som för individen medför högre bostadskostnader och som medför högre arbetslöshetstal. Gemensamma finanser i obalans urholkar våra trygghetssystem, med den otrygghet som detta ger för enskilda individer. Gemensamma finanser i obalans ger neddragningar inom vård och omsorg, med de brister i den egna tryggheten som detta innebär för enskilda individer. Nu har vi, till stor del genom gemensamma insatser, kommit över det besvärliga 90-talets ekonomiska kris med rötter i både 70-talet och 80-talet. Nu gäller det - med militärt språkbruk - att försvara tagen terräng. Vi får inte nu i en högkonjunktur bädda för nya problem i en vikande konjunktur när den kommer. Det är bra att vi är överens på den punkten. Vidare är det lätt att vara överens om finansministerns allmänna fraser på de fyra områden som han anger i sitt svar. Men jag måste uttala stor besvikelse över att det i svaret inte framgår hur det som sägs i dessa allmänna fraser ska kunna infrias. Svaret är ju lika fritt från åtgärdsförslag som regeringens handlande i övrigt när det gäller att ge sådana här allmänna fraser ett verkligt och för enskilda människor påtagligt innehåll. Jag skulle uppskatta om finansministern i nästa inlägg kunde ge i varje fall något exempel på vad regeringen och finansministern avser att göra för att de här allmänna fraserna ska få ett realt innehåll när det gäller att öka enskilda individers trygghet. Har finansministern t.ex. noterat att vi faktiskt redan har en påtaglig och fläckvis ökande överhettning? Det gäller i geografiskt hänseende och det gäller också t.ex. flaskhalsar inom branscher och yrkesgrupper. Att inflationen ökar framöver är alltså ett tilltagande hot. Avslutningsvis undrar jag: Är det inte så, finansministern, att den bästa hjälp som finansministern kan ge Riksbanken i bankens strävan att undvika räntehöjningar är att den ekonomiska politiken inriktas på att undvika inflation i vårt samhälle?
Fru talman! Det är viktigt att det som vi i form av ekonomisk styrka och stabilitet har vunnit under senare år också kan vidmakthållas. Jag brukar vid varje framträdande varna för att det som varit en lång resa att åstadkomma lätt kan fördärvas på mycket kort tid om vi inte ser upp och, framför allt, tar lärdom av de erfarenheter som vi har från åren bakåt i tiden. Som finansminister möts jag naturligtvis varje dag av folk som säger: Nu när det går bra i svensk ekonomi kan vi väl göra det och det och det. Jag brukar säga: Visst kan vi göra många saker när vi nu på egen hand kan bestämma på ett annat sätt än vi kunde för några år sedan. Men vi kan inte göra alla saker på en gång, utan vi måste ta sakerna i tur och ordning. Framför allt måste vi se till att vi inte överbelastar ekonomin så att vi skapar överhettningstendenser. Det är viktigt om man från alla partier kan ge uttryck för ett sådant synsätt, dvs. att det inte handlar om att brassa på i ekonomin så att vi väldigt snabbt återgår till ruta 1. Därför fordras det reella politiska prioriteringar och en förståelse för att det handlar om att göra svåra avvägningar. Rolf Kenneryd tar upp en diskussion om de fyra avsnitt som jag talar om och säger att de är väldigt allmänna och att det skulle behövas preciseringar på de här områdena. Jag skulle naturligtvis kunna nöja mig med att säga att vi gör sådana preciseringar. Vi gjorde det i budgetpropositionen i höstas och vi kommer inom kort att göra det i vårpropositionen. Jag skulle också kunna återkomma till de grupper som i dag har lyfts fram, alltså grupper med svag förankring exempelvis på arbetsmarknaden. Det handlar om förslaget om maxtaxa inom barnomsorgen, sänkta inkomstskatter och mycket annat. Vi har - för att tala om lönebildning - lagt en särskild proposition, exempelvis handlar det om ett förstärkt medlingsinstitut, som presenterades i slutet av förra året. Dessutom har vi idéer om konkurrenslagstiftningen osv. Jag kan gärna ta upp en diskussion från utgångspunkten att de fyra punkter som jag pekat på kan konkretiseras på vart och ett av områdena. Risken med överhettning hänger väldigt mycket ihop med hur vi kan utforma arbetsmarknadspolitiken så att vi kan se till att de arbetsgivare som vill ha arbetskraft också får arbetskraft och att vi i samband med arbetsmarknadsutbildning, rörlighetsfrämjande insatser o.d. kan skapa en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. På den punkten handlar det också om lönebildningen. Jag brukar vara noga med att i olika sammanhang framhålla att arbetsmarknadens parter har ett ansvar för lönebildningen. Jag utgår från att den goda ekonomi som vi har sett under senare tid, inte bara för landet utan också den goda reallöneökning som de flesta löntagare har sett, är också arbetsmarknadens parter angelägna om att vidmakthålla i fortsättningen. Det är därför ett gemensamt intresse för arbetsmarknadens parter, regeringen och riksdagen att se till att vi kan fortsätta på den inslagna vägen. Det var den första av de fyra punkter jag tog upp. Jag skulle kunna fortsätta på var och en av de övriga punkterna också och konstatera att vi förbereder en rad förslag som vi kommer att återkomma till i vårpropositionen. De rör sig framför allt kring arbetsmarknadsfrågor och sysselsättningsfrågor, som är det som är högst prioriterat, men också kring annat som kan stärka vår tillväxt och som kan göra att vi förhoppningsvis får en långvarig period av tillväxt. Det skulle innebära att vi också kan kosta på oss en del av de reformer som vi har längtat efter under många år, men som vi inte har haft råd med tidigare.
Fru talman! Det är bra att vi är ense om värdet av att, som jag uttryckte det, försvara tagen terräng. Vi kommer från mitt partis sida att också fortsättningsvis agera ansvarsfullt i detta hänseende. Jag ber också att få tacka för att det ändå blev några preciseringar, även om de alltjämt är på en relativt svepande och oprecis nivå. Ta t.ex. åtgärderna för att komma till rätta med de starkt ökade och alltjämt ökande kostnaderna för sjukförsäkringen, som säkert oroar oss alla. Jag kan naturligtvis hålla med om att det inte finns något enkelt svar på frågan varför kostnaderna ökar dramatiskt. Men nog är det anmärkningsvärt tunt på idéer i det här svaret. Det enda finansministern redovisar är att regeringen har tillsatt två olika utredare. Jag anser det tveklöst vara på det sättet att ökade rehabiliteringsresurser är en nödvändighet för att komma till rätta med långtidssjukskrivningarna. Det är också tveklöst så att tidigt insatta rehabiliteringsinsatser är mycket lönsamma åtgärder både för samhället och självklart också för den enskilde. Jag är också lite förvånad över att finansministern inte i sitt svar nämner något om betydelsen av att genom utbildning både på bredden och på höjden höja kompetensnivån. Här är det viktigt att utbildningsvolymen ökar i en takt som gör det möjligt att få kvalitetsnivån att hänga med och även successivt öka. Det är också viktigt att vi får ett system med effektivt verkande kompetenskonton, som ger incitament både för arbetsgivare och arbetstagare att gemensamt ta ansvar för kompetenshöjningen i form av fort och vidareutbildning. Allra mest besviken måste jag erkänna att jag är över att det i finansministerns svar inte sägs något om hur den fjärde frasen, dvs. den om att tillväxten ska komma alla till del, ska ges ett innehåll. Jag utgår från att finansministern i detta hänseende inte enbart åsyftar de förvärvsaktiva. Bland dem som verkligen behöver förbättringar, när det trots allt finns lite resurser för detta, är de pensionärer som har de allra lägsta pensionerna. Jag skulle gärna se att finansministern i sin återstående replik ger sin syn på hur vi ska kunna rätta till de obalanser som föreligger i detta hänseende.
Fru talman! Bland de saker som jag nämnde ingick naturligtvis också diskussionen om insatser för att förhindra ökade sjukskrivningskostnader, utbildningspolitiken och inte minst arbetsmarknadspolitiken. Men jag ska återkomma till dem strax. Det är naturligtvis viktigt, när vi gör insatser kring framför allt sjukförsäkringskostnaderna, att vi också vet att vi träffar rätt. Därför sätter jag stor tillit till att de två utredningar som har tillsatts också kommer att lämna ett bra underlag. Jag känner i dagsläget mindre för att snabbt skjuta från höften än för att i stället försöka lägga fram överlagda och väl genomtänkta förslag, som vi kan komma att få från de här två utredningarna. Jag vet av egen erfarenhet från den tid jag var chef för Arbetsmarknadsstyrelsen att det faktiskt fanns resurser för rehabilitering, men de utnyttjades inte fullt ut i den samverkan som försäkringskassan och arbetsförmedlingen hade, därför att man inte tyckte att man hittade rätt typ av resurser för att sätta in rehabiliteringen. Jag vet att det kan komma att ändras och att det också kan se olika ut på olika håll i landet. Jag var bl.a. vid ett tillfälle i Jönköpings län och hade en diskussion med försäkringskassan och arbetsförmedlingen om deras teknik och deras samarbete just för att se till att på ett mer effektivt sätt kunna utnyttja de befintliga resurserna. Men där är det viktigt att få ett bra underlag för att vi i fortsättningen ska kunna göra insatser för att förebygga ökad ohälsa och i sista hand högre sjukskrivningskostnader. När det gäller utbildningsområdet delar jag Rolf Kenneryds uppfattning att vi kommer att behöva satsa mer på utbildning under åren framöver. Utbildning är kanske ett av de allra främsta instrumenten för att åstadkomma bra tillväxt. Jag ser utbildning i allra högsta grad som en strukturinsats i vår ekonomi också. Det handlar för att få bra tillväxt om en samverkan av kapitalinsatser, teknisk utveckling, innovation och mycket annat. Men det handlar i sista hand om att det är människors kompetens som avgör vilken framgång vi kommer att ha när det gäller tillväxten och konkurrenskraften mot omvärlden. Därför ser vi med stor glädje att det finns ett stort intresse från ungdomar att söka sig till utbildning i dagsläget och att det även exempelvis bland de arbetslösa finns ett stort intresse för att söka olika typer av utbildningar. Kunskapslyftet har varit en succé i flera år och arbetsmarknadsutbildningar har stor efterfrågan. Jag vet också att den samverkan som behövs mellan arbetsgivare och arbetstagare för att åstadkomma rätt utbildning för rätt typ av arbetskraft är oerhört viktig på det här området. Där är jag ense med Rolf Kenneryd om att fortsatta utbildningssatsningar hela vägen från ungdomsskolan över högskolan, vuxenutbildningen och yrkesutbildningar av alla slag är viktiga som en tillväxtfaktor i framtiden. Om jag utöver diskussionen om utbildningspolitiken och försöken att förhindra sjukförsäkringskostnaderna att öka ska lägga till någonting annat som jag tycker är viktigt för vår ekonomi är det att vi kan få en produktivitetsökning åren framöver. Det hänger exempelvis ihop med att vi måste öka konkurrenstrycket inom vissa sektorer och branscher. Vi har nyligen fått ett bra material via både Statistiska centralbyrån och Konkurrensverket. Det kan vara ett underlag för den fortsatta diskussionen inför både vårproposition och budgetproposition om hur vi hittar metoder som skärper konkurrensutsättningen och konkurrenstrycket i svensk ekonomi. Jag tror att det är nyttigt. Ju bättre produktivitetsutveckling vi kan få, desto bättre chanser har vi också att bli framgångsrika på lång sikt när det gäller vår tillväxt.
Fru talman! Det var bra med ytterligare lite preciseringar. Får jag först säga när det gäller rehabiliteringen att jag inser behovet av att utreda de här frågorna.

Får jag återkomma till pensionärerna, framför allt de som har de lägsta pensionerna. De har i dag en mycket besvärlig situation som uppstått bl.a. genom att deras inkomster i stort sett ligger stilla, tack vare att inflationen är låg, vilket naturligtvis är tacknämligt, medan kostnaderna för t.ex. mediciner har ökat genom att högkostnadsskyddet höjts. Jag tycker att det är utomordentligt förvånande att regeringen och dess samarbetspartier inte i den budget som vi har behandlat före jul har lagt fram något förslag till förbättringar för denna utsatta grupp. Bättre sent än aldrig - nu har regeringschefen lovat förbättringar, men det återstår en punkt att verkligen göra någonting åt. När det nu visat sig tekniskt omöjligt att fullfölja genomförandet av den beslutade övergångsvisa garantipensionen vid planerad tidpunkt, är det för oss i Centerpartiet en självklarhet att de pensionärer som skulle ha omfattats av den övergångsvisa garantipensionen nu kompenseras på annat sätt. Är detta lika självklart för finansministern?
Fru talman! Tillväxt och rättvisa är ledstjärnor för den socialdemokratiska politiken, och på tillväxtområdet finns det kanske ingenting som är viktigare än att se till att vi utnyttjar våra lediga arbetskraftsresurser fullt ut, dvs. att bekämpa arbetslösheten. Först gäller det att i år få ned arbetslösheten till 4 % och sedan att gå vidare med sikte på arbete åt alla och sysselsättning för 80 % av arbetskraften år 2004. Jag tror också att det är viktigt att se det så att det handlar om att tillvarata alla de resurser som vi har i landet. När jag talar om att tillvarata alla människors möjligheter tänker jag inte minst på den regionala obalansen. Vi vet att i dagsläget kanske den ena halvan av Sverige växer väldigt bra, medan den andra halvan inte har samma fart i sin ekonomi. En av de svåra uppgifterna är att hitta rätt teknik via regionalpolitik och via andra insatser för att även de resurser som är lediga på olika håll i landet ska kunna komma till användning i fortsättningen. Huvudinriktningen för att i fortsättningen få en långsiktighet i tillväxten är att vi sätter sysselsättningen och kampen mot arbetslösheten allra först på dagordningen. Rolf Kenneryd och jag har varit inne på en diskussion om vad som behöver göras både för att satsa på utbildning och för att exempelvis förhindra ökning av sjukkostnader. Om det handlar om tillväxt och rättvisa, skulle jag vilja säga att på rättviseområdet arbetslöshetsbekämpningen naturligtvis är den allra viktigaste frågan. Men det krävs också stora insatser, som vi också gör innevarande år, i form av satsningar på barnfamiljer, höjda barnbidrag, maxtaxa och annat. Jag vill gärna ge uttryck för att jag delar uppfattningen att de sämst ställda pensionärerna är den grupp som det ur fördelningssynpunkt och ur rättvisesynpunkt finns anledning att lägga pengar på också under tiden framöver. Vi gjorde en jätteinsats för något år sedan när vi satsade 4 miljarder kronor på höjda pensioner, och det finns nu anledning att låta just gruppen de sämst ställda pensionärerna få högsta prioritet framöver.

Fru talman! Stefan Hagfeldt har frågat näringsministern om vilka åtgärder han avser att vidta för att deponiskatten på renat vatten tas bort. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Vad Stefan Hagfeldt menar med deponiskatt på renat vatten påkallar viss förklaring. 1 januari i år ska en skatt tas ut på avfall som deponeras. Avfallsskatten ökar de ekonomiska incitamenten för att behandla avfall på ett ur miljö och naturresurssynpunkt bättre sätt. Detta kommer i sin tur att leda till en minskning av den mängd avfall som deponeras, vilket också var syftet med att införa skatten. För att kunna uppnå det önskade syftet är det viktigt att lagen har ett så vidsträckt tillämpningsområde som möjligt. Under lagstiftningsarbetets gång aktualiserades frågan om skatten skulle fastställas utifrån avfallets faktiska vikt eller om i stället dess torrvikt borde beräknas. Regeringen gjorde då övervägandet att fördelarna med att använda den faktiska vikten vägde över. Skälen för detta var många. Förutom de uppenbara kontrollproblemen angavs i propositionen vissa miljöskäl, som talar för att vatten inte bör finnas kvar i det avfall som deponeras. Avdrag för utförsel av reningsvatten från deponin medges därför inte, då detta i normalfallet skulle motverka en ökad styrning mot avvattning av avfallet före deponering. Avfallsskatten är konstruerad på ett sådant sätt att skattskyldigheten, i det nu aktuella fallet, inträder då avfallet förs in till avfallsanläggningen. Om man då valt att placera en avvattningsanläggning inne på den skattepliktiga avfallsanläggningen, får detta till följd att det slam som förs till avvattningsanläggningen beskattas, och då även dess vatteninnehåll. Stefan Hagfeldt har anfört att det vid ett antal avfallsanläggningar finns anläggningar för behandling av oljeslam och att dessa av bl.a. samordningsskäl placerats inom avfallsanläggningarna. Han har vidare pekat på det förhållandet att behandlingsanläggningarnas placering inom respektive utanför avfallsanläggningarna har avgörande betydelse i skattehänseende. I dag undantas vissa behandlingsformer, såsom kompostering eller reaktorbaserad rötning, från avfallsskatten. Detsamma gäller förbränning. Gemensamt för undantagen är att behandlingsformerna väsentligt minskar avfallets vikt. Skälet för att införa undantagen i fråga var att anläggningar där man bedriver såväl deponering som annan behandling inte skulle missgynnas. Jag är i dag inte beredd att svara på om ett liknande synsätt bör anläggas beträffande de nu aktuella behandlingsanläggningarna. Frågan behandlas för närvarande inom Regeringskansliet, och jag vill inte föregripa detta arbete.

Fru talman! Finansminister Bosse Ringholms svar på min interpellation visar antingen att han inte har förstått sakfrågan eller att den socialdemokratiska regeringen inte bryr sig om att miljömässigt bra anläggningar för flera hundratal miljoner kronor måste skrotas. I december månad fanns det 37 anläggningar för behandling av oljeslam vid deponier. Några ytterligare är under uppbyggnad. Om inte avfallsskatten ändras måste verksamheten vid dessa anläggningar läggas ned och byggas upp utanför deponiområdet. Att jag ställde den här frågan i första hand till näringsminister Björn Rosengren berodde på att jag hoppades på att han som näringsminister skulle stoppa den kapitalförstöring som byråkratin kring deponiskatten innebär. Finansminister Bosse Ringholm säger i sitt svar följande: "Avfallsskatten är konstruerad på ett sådant sätt att skattskyldigheten, i det nu aktuella fallet, inträder då avfallet förs in till avfallsanläggningen. Om man då valt att placera en avvattningsanläggning inne på den skattepliktiga avfallsanläggningen, får detta till följd att det slam som förs till avvattningsanläggningen beskattas, och då även dess vatteninnehåll." Med dessa ord talar finansministern om att de kommuner som satsat på att frivilligt ta hand om avfallet på ett miljömässigt bra sätt nu ska straffas för detta. Svaret innebär också att samordningsvinster med att ha dessa anläggningar ihop med deponier kommer att gå förlorade. Mot bakgrund av detta ställer jag följande fråga till finansministern: Varför hindrar den socialdemokratiska regeringen avfallsbranschen här i landet att bedriva sin verksamhet på ett miljömässigt och ekonomiskt rationellt sätt? I stället för att försvåra hanteringen borde regeringen här i landet - i likhet med vad som görs i andra länder - underlätta omhändertagandet av flytande slamformigt avfall. Följden av den nya deponiskatten om inga ändringar görs är att konkurrensen blir helt snedvriden. Anläggningar som inte är lokaliserade till avfallsanläggningar behöver bara betala skatt för de få procent fast material som måste deponeras, medan de som på ett rationellt sätt omhändertar oljeslammet inom deponiområdet straffas för detta genom att få betala 250 Hur tror finansministern att exempelvis kommunerna Borlänge, Helsingborg, Linköping, Vänersborg och Västerås upplever svaret på denna interpellation? De måste snabbt besluta om de ska skrota sina dyra och väl fungerande anläggningar och i stället bygga upp nya sådana utanför området för ca 35 miljoner kronor per anläggning. Detta måste sedan konsumenterna betala med kraftigt höjda taxor. Jag har svårt att tro att finansministern vill vara med om detta. Eftersom lagen trädde i kraft för en månad sedan måste regeringen nu ge snabba besked. Det är därför närmast som ett hån mot avfallsbranschen när finansministern säger att han i dag inte är beredd att svara på om undantag för slamformigt avfall som behandlas på ett miljömässigt bra sätt kommer att medges. Renhållningsbranschen, som måste ha snabba svar, kan inte under tiden Regeringskansliet utreder frågan vägra att ta emot slamformigt avfall. De få anläggningar som ligger utanför deponiområden har inte kapacitet att ta hand om allt slamformigt avfall. Dessutom måste nu avfallet oftast transporteras många tiotals mil, vilket medför stora miljöförsämringar samtidigt som olycksrisken ökar kraftigt. Fru talman! Jag förväntar mig att få svar av finansministern på de frågor jag har ställt, men framför allt vill jag få besked om när Regeringskansliet kommer med ett konkret besked i frågan.
Fru talman! Som framgick av mitt svar är jag väl medveten om att man under lagstiftningsarbetet hade att göra ett antal svåra avvägningar. Dessa avvägningar, som handlade om både kontrollaspekter och miljöaspekter, ledde till det lagstiftningsförslag som sedan antogs i kammaren. Jag anförde också - och därför tycker jag inte Stefan Hagfeldt behöver vara så oroad - att vi från Regeringskansliets sida har uppmärksammat de effekter som den nuvarande situationen ger och att vi i vårt arbete funderar på hur man kan hantera detta i fortsättningen. I sista hand är det en avvägningsfråga att lägga in kontroll och miljöaspekterna. Vi är väl medvetna om att det finns ett antal anläggningar som har hamnat i den situation som beskrivs i interpellationen. Det är ändå en minoritet av anläggningarna, men det är ändå ett problem - vilket jag har vidgått i mitt interpellationssvar. Skälet till att jag inte kan ange någon tidsplan för vilken teknik vi ska använda för att hantera problemet, beror på att vi vill studera de effekter som finns och försöka hitta en lösning som är rimlig för alla parter. Vi har varit väl medvetna om att situationen kan uppstå.
Fru talman! Det var en positiv ton som finansministern slog an. Det gör mig hoppfull att frågan kommer att få en positiv lösning. Jag kommer själv från Östergötland där Tekniska Verken i Linköping i dagarna slutför en investering på 35 miljoner kronor i en behandlingsanläggning för flytande industriavfall. Anläggningen ska behandla avfallet med hjälp av indunstningstekniken. Anläggningens tillkomst är helt i linje med EG:s deponeringsdirektiv, artikel 5, som bl.a. säger att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att tillse att flytande avfall inte deponeras. Denna nya fina anläggning måste nu skrotas då den blir helt olönsam, då anläggningar som inte är lokaliserade till avfallsanläggningar endast behöver betala skatt för de få procent fasta material som måste deponeras. Jag vet att man på Tekniska Verken i Linköping nu undersöker om det är möjligt att stycka av området där den nya behandlingsanläggningen ligger från det övriga deponiområdet. På så sätt kan man kanske kringgå byråkratin kring deponiskatten. En förutsättning för att lyckas med detta är att man bildar ett nytt bolag för driften av den nya behandlingsanläggningen. Ingen vet i dag om detta ändå hjälper. Det rätta är givetvis att deponiskatten i stället ändras så att renat vatten undantas från beskattning. I sitt svar säger finansministern något mycket märkligt: "Avdrag för utförsel av reningsvatten från deponin medges därför inte, då detta i normalfallet skulle motverka en ökad styrning mot avvattning av avfallet före deponering." Tala om "Goddag Yxskaft"! I verkligheten blir resultatet av skatten det direkt motsatta. Det kostar givetvis att rena det slamformiga avfallet även inom deponiområdet. Eftersom man tvingas betala skatt på det renade vattnet, blir det mer lönsamt att inte rena avfallet utan i stället bara deponera det orenat. Miljömässigt är detta naturligtvis oansvarigt, men - som sagt - ekonomiskt blir det lönsamt! Fru talman! Jag vill att finansministern kommenterar detta. Dessutom är det intressant att finansministern i sitt svar betonade att syftet med att införa deponiskatt var att få en bättre miljö. Om regeringen menar allvar med detta borde givetvis de pengar som deponiskatten inbringar gå tillbaka till renhållningsbranschen. I de flesta länder som infört deponiskatt går dessa medel oavkortat tillbaka till branschen för forskning eller sanering av förorenade markområden, t.ex. soptippar. Här i landet förstärker deponiskatten det totala skatteuttaget. Fru talman! Jag hoppas att finansministern nu besvarar mina frågor.
Fru talman! Självfallet gör vi oerhört stora investeringar och satsningar i hela miljöpolitiken. De finansieras inte via direkt kopplade skatteinkomster, utan de finansieras via den allmänna statskassan. Det har sedan länge varit en svensk tradition att inte ha intäkter kopplade till speciella utgifter. Ur miljöpolitikens utgångspunkt, med tanke på de oerhört stora investeringssatsningar som har gjorts under senare år, har det varit en klar fördel att kunna hämta pengarna ur de allmänna resurserna - annars hade vi inte haft den omfattande miljöpolitik som vi nu har. Jag sade redan i mitt ursprungliga svar att det var både kontrollskäl och miljöskäl som dikterade det förslag till lagstiftning som lades fram. Självfallet vill vi via deponiskatten bidra till en rimlig lösning på miljöstyrningen. Jag har vidgått i mitt svar att det vid ett antal anläggningar har uppstått problem med att avvattningsanläggningar finns inom området. Det är ett problem som vi har studerat, och jag har angett att vi har ögonen på problemet. Vi ska från Regeringskansliets sida återkomma - utan att jag kan ange en tidpunkt för hur frågan ska hanteras i framtiden.
Fru talman! Det är en positiv ton i svaret, men jag måste ändå tyvärr konstatera att jag inte har fått några konkreta svar på mina frågor i interpellationen. Att jag inte har fått några svar har mindre betydelse, men det allvarliga är att hela renhållningsbranschen inte har fått några svar. Situationen är nu akut. Om inget besked snabbt kommer måste miljömässigt bra anläggningar för hundratals miljoner kronor skrotas. Förutom att konsumenterna kommer att bli mycket upprörda över att behöva betala detta, kommer det säkert dessutom att väcka stort uppseende ute i hela Europa, nämligen att i Sverige tvingas renhållningsbranschen på grund av byråkrati skrota miljömässigt bra anläggningar. Det rimmar dåligt mot EG:s deponeringskrav i artikel 5, som bl.a. säger att det ska vidtas åtgärder för att tillse att flytande avfall inte deponeras. Mot bakgrund av detta vädjar jag ännu en gång till finansministern om att deponiskatten omgående ändras så att renat vatten undantas från beskattning även inom avfallsanläggningar. Jag vädjar också om att pågående utredning inom Regeringskansliet påskyndas så att ett positivt besked kommer inom de närmaste veckorna.

Herr talman! Konstitutionsutskottet anmäler med dagens debatt höstens granskning av regeringsärendena till riksdagens kammare. Det betänkande som nu ska diskuteras är ett enigt betänkande och följs till våren av det granskningsbetänkande som man kanske i förstone kommer att tänka på när man reflekterar över konstitutionsutskottets granskningsuppgifter. Det betänkandet brukar också till följd av dess särskilda karaktär innehålla mer av kontroverser och olikartade bedömningar än det eniga betänkande som utskottet presenterar i dag. Icke förty finns det ett värde i den granskning av mer administrativ karaktär som utskottet ägnar höstsessionen åt. Jag ska i detta sammanhang peka på några olika ting som kan vara av intresse och som pekar framåt till möjligen ytterligare granskningsuppgifter. Det första jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på är den granskning utskottet har gjort av Regeringskansliet såsom en myndighet, som Regeringskansliet har varit sedan ett par år tillbaka. Utskottet finner i sin granskning att vi har haft svårigheter att göra en riktig genomlysning av vilka effekter som reformen faktiskt har fått. I anslutning härtill anmäls emellertid en frågeställning som går lite längre i principiellt hänseende. Det är frågan i vilken utsträckning Regeringskansliet också ska vara skyldigt att rapportera sina resultat. Den här frågan anknyter till en diskussion som just nu aktualiseras från många olika håll, nämligen kravet på redovisning i stort och resultatuppföljning av de politiskt fattade besluten. Utskottet konstaterar i denna del att det kan finnas anledning att återkomma för en mer principiell diskussion kring dessa frågor. Jag ber gärna att från mitt håll få understryka detta särskilt. Jag tror att det är ett värde i att politiken granskas, och granskas oberoende, och att resultat redovisas för den kvalitativa uppföljning av besluten som inte minst svenska folket har rätt att kräva. En andra iakttagelse som utskottet gör i en annan del av betänkandet handlar om regeringens handhavande av de påpekanden som riksdagen faktiskt gör. Utskottet har gått igenom de riksdagsskrivelser som har sänts till regeringen med önskan eller besked om att åtgärder bör vidtas. Det visar sig då att en skrivelse har blivit liggande så länge som fem år. Ett enigt utskott konstaterar att detta är alldeles oefterrättligt. Ska det vara någon poäng med det samspel mellan regering och riksdag som författningen föreskriver förutsätter detta att regeringen utan onödigt dröjsmål ländar sig de påpekanden som riksdagen gör till efterrättelse. Ett tredje påpekande som finns skäl att aktualisera särskilt i den här diskussionen handlar om en ytterligare större fråga än den utskottet har granskat, nämligen utredningsväsendet. Det finns många som i den offentliga debatten i dag påpekar att det svenska utredningsväsendet till del är på väg att bli behäftat med kvalitetsbrister. Det noggranna utredande som är något av den svenska politikens och förvaltningens signum har fått ge vika för en typ av snabbutredningar som kan riskera att leda till att det politiska beslutet i slutändan har otillräcklig kvalitativ höjd. Vad utskottet har tittat på är en speciell aspekt av detta, nämligen i vilken mån Regeringskansliet och utredningar tillämpar ett konventionellt remissförfarande eller om den möjlighet som har öppnats, nämligen s.k. remissmöten, utnyttjas i större utsträckning än vad som är sakligt och kvalitativt motiverat. Utskottet höjer ett varningens finger för att vi möjligen är på väg i en riktning då det konventionella remissförfarandet får ge vika för denna typ av mycket lapidariska behandlingar av kommande förslag. Utskottet understryker betydelsen av att den typ av remissmöten som nu sprider sig först och främst ska användas för intagande av kompletterande synpunkter och alltså inte ersätta det normala remissförfarandet till dem som kan ha anledning att lägga synpunkter i sak. Ett fjärde område som utskottet har tittat på som kan förtjäna några ytterligare kommentarer är hur personalförsörjningen i Regeringskansliet egentligen ser ut. Det finns två påpekanden som jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på. Det ena är att regeringen inte riktigt förefaller att leva som den lär i frågan om jämställdhet mellan könen. Det visar sig att det vid rekryteringen till Regeringskansliet fortfarande är en majestätisk övervikt för det ena könet. De proklamationer som inte minst regeringen brukar omge sig med följs upp i blott ringa utsträckning i den praktiska verklighet som ändå dömer av åsikter och förhoppningar från de verkliga handlingarna. Utskottet redovisar också - och det finns anledning att minnas detta till diskussionen under den kommande våren - en sammanställning av antalet politiska sakkunniga i Regeringskansliet. Det förefaller att finnas en tendens över tid att antalet politiska sakkunniga ökar. Sett tillsammans med åtminstone ett antagande som finns i somliga anmälningar till utskottet för vårgranskningen förenas detta med att antalet politiska utnämningar tillväxer också på myndighetsnivå. Det kan finnas skäl att med denna dubbla iakttagelse som utgångspunkt ställa sig som fråga huruvida den svenska förvaltningen som helhet håller på att bli mer politiserad. Om detta är sant, och vårens granskning får visa huruvida det är det, finns det skäl att på allvar ta upp en diskussion om hur den svenska förvaltningen är på väg att utvecklas. Herr talman! Till slut finns i betänkandet också en diskussion om förhållandet mellan regering och riksdag när det gäller hanteringen av frågor med anknytning till Europeiska unionen. Detta är ett område som fortfarande är i en formativ process. Riksdagsutredningen sysselsätter sig med motsvarande frågeställningar. Utskottet understryker att om Europeiska unionen och samarbetet inom denna ska bli en levande del av det svenska folkstyret - och det finns skäl att önska detta med tanke på Europeiska unionens betydelse för Sverige - måste riksdagens involvering i de frågor som så småningom avgörs genom regeringens försorg i samarbete med övriga europeiska regeringar öka. Utskottet understryker betydelsen av att riksdagens utskott tillsammans med Regeringskansliet finner former varigenom utskotten på ett långt tidigare stadium än vad som har varit tradition hittills deltar i utvecklandet av det som så småningom blir de svenska ståndpunkterna. Med detta, herr talman, ber jag att få anmäla detta betänkande till riksdagens kammare.

Herr talman! Detta är ett enigt betänkande där vi fullgör det uppdrag som enligt våra grundlagar åligger KU, nämligen att å riksdagens vägnar hålla koll på regeringen. Vi gör det på hösten med ett arbete som mer handlar om den allmänna granskningen, medan vi på våren återkommer till den särskilda. Jag tycker att det är ganska enkelt att se att det här betänkandet tar upp ett antal viktiga frågor som omfattar tre olika områden. Alla börjar på r, och det passar väl bra när riksdagen kollar regeringen. Det första handlar om redovisningen av olika slag. Per Unckel var inne på frågan om hur resultatredovisningen kan se ut, dvs. dels att den ska se ut på något speciellt sätt, dels formen för denna redovisning. KU har återkommande diskuterat den här frågan, inte minst i samband med att regeringen blivit en myndighet, och avser att återkomma också i dialog med regeringen hur detta arbete kan utvecklas. Men där finns också redovisningen av frågor om jämlikhet och jämställdhet. Jag är inte riktigt säker på att Per Unckel menar att det var så majestätiskt som han talade om. Balansen finns totalt sett, men ju högre upp i hierarkierna man kommer, desto mer fortsätter männen att dominera. På liknande sätt är det på lönesidan. Även om utvecklingen över tid har varit rätt, släpar fortfarande kvinnorna efter. Jag håller med om att det är viktigt att, med den höga svansföring som regeringen med rätta har i frågan om jämställdhet, det också får ett allt tydligare genomslag i det egna arbetet. Motsvarande gäller för den integration och den mångfald i vårt land som också behöver återspeglas i regeringens arbete. Också här finns ett utvecklat program, men det är alldeles rimligt att vi i KU och riksdagen ännu inte heller är nöjda med regeringen i det avseendet. Jag är ganska övertygad om att regeringen inte själv är nöjd med hur man lyckas spegla den mångfald och bredd som det svenska samhället representerar. Det andra r:et handlar om remisserna. Där finns det några områden. Vi har bl.a. tittat på de utredningar och de texter som är utgivna under rubriken Departementsserien. Vi tycker att det är angeläget att man också här har en hög svansföring. Vi ska hävda den goda svenska modellen med vårt utredningssystem där man väl känner till vilka som har medverkat i olika utredningar. Man kan också gå tillbaka till dessa texter som får en viss auktoritativ verkan i olika sammanhang, också när det gäller lagstiftning. Vi avser också att titta vidare på hur SOU-seriens material ska användas. Vi har t.ex. fått en lång rad SOU från Demokratiutredningen. Det är mycket intressanta texter som är författade av enskilda forskare och inte direkt auktoriserade i ett utredningssystem. Det är vällovligt material, men kanske ska man diskutera i vilken form det ska användas i det här sammanhanget. Vi kommer att återkomma till det. Dit hör också frågan om de skriftliga remisserna, urval av remissinstanser och frågan om behovet av och kanske begränsning av bruket av remissmöten. Dessa snabbar visserligen upp processerna, men de kan också medföra att man inte riktigt får in den mångfald av åsikter som man skulle önska. Det tredje området handlar om relationer. Det handlar om relationer till Lagrådet. Ett antal frågor har tagits upp i betänkandet. Det handlar om kritik där det varit bristande utredning. Det har varit otillräckligt genomarbetat. Det är också komplex i sammanhang med att det inte riktigt harmoniserar med övrig lagstiftning. Här inser vi att det finns ett ganska stort område att titta på. Det är ganska många propositioner som har gått via Lagrådet. För några av dem finns det anledning att hissa varningsflagg när det gäller hur systemet används och när det gäller hur åsikterna från Lagrådet sedan kommer till uttryck i den slutliga produkten. På samma sätt är det med beredningen av frågor som rör Europeiska unionen. I det här betänkande riktar vi oss inte bara till regeringen med synpunkter på hur vi måste lära oss att fortsätta att bredda arbetet med beredningen av de olika frågor som hänger ihop med Europeiska unionen, utan vi gör också det lite märkliga att vi riktar oss till riksdagens egen utredning. En del av de här frågorna förfogar vi ju över själva här i riksdagen. På samma sätt är det med relationerna till de frågor som går till europeiska domstolar. Där måste ansvaret i regeringen vara tydligt, dvs. vem som för talan och hur detta sedan kan följas upp. Per Unckel har redan varit inne på frågan om riksdagens skrivelser. Relationen till riksdagen är kanske inte minst viktig i sammanhanget. Det är ju självklart för oss som riksdag att hävda att beslut som fattas här sedan ska genomföras. Om det sedan dyker upp skäl till att någonting behöver ändras, måste regeringen återkomma till riksdagen. Det finns ett par exempel där vi delar synpunkten att det är ganska graverande. Herr talman! Jag skulle till sist vilja säga någonting om KU:s arbete. Jag tycker att det är oerhört värdefullt att vi nu på det här sättet gör en grundlig genomarbetning av de allmänna frågorna. Om några månader kommer vi tillbaka med de särskilda granskningsfrågorna. Jag tycker att vi i KU har anledning att ha en hög svansföring, precis som regeringen. Vi bör därför hävda vår roll och funktion. Därför vill jag citera Finanstidningen från i går. Statsvetaren Tommy Möller diskuterar KU och säger: "KU har visat sig ha svårigheter att lyfta sig över partipolitiken." Det här granskningsbetänkandet avvisar hans synpunkter, men det är inte så tung argumentering. Om fyra månader blir den däremot tyngre. Då kan vi visa att vi på det här sättet upprätthåller såväl KU:s som riksdagens anseende.

Herr talman! Enligt min mening är det mycket bra att utskottet kan lägga fram ett enigt betänkande när det gäller granskningen. Det beror kanske på att det är den här allmänna granskningen med frågor som väckts av utskottets eget utmärkta kansli och diskuterats fram inom utskottet. Den särskilda granskningen, som behandlar anmälningar från olika ledamöter i riksdagen, har ju en tendens att bli mer polemisk. Jag kan hålla med Pär Axel Sahlberg, även om jag inte vill ta så mycket ord som svans och svansviftning i min mun som han kanske gjorde i sitt anförande. Det är ju önskvärt om vi kan nå bra enighet också i våra bedömningar när det gäller anmälningsärendena. Denna lite avspända ton som vi har haft när vi har gjort den här granskningen har ju icke desto mindre lett till en del viktiga och nödvändiga påpekanden om brister i regeringens och Regeringskansliets arbete. Men eftersom vi här betonar bristerna kanske man också kan säga att det ändå är relativt små saker. Varje sak i sig är viktig, varje tendens vi påpekar är viktig. Men man kan ändå säga att tillståndet i den svenska regeringsapparaten är tämligen gott. Däremot är det några frågor som vi särskilt lyfter fram. De har redan redovisats här av utskottets ordförande och också av Pär Axel Sahlberg. Jag vill i synnerhet peka på regeringens jämställdhetsarbete. Det är en politiskt sett prioriterad fråga. Den beaktas. Den anförs i både teori och praktik, men den går trögt i den egna praktiken. Av dem med lägst befattning i Regeringskansliet utgör männen 20 % och kvinnorna 80 %. När det gäller chefstjänstemännen utgör männen 80 % och kvinnorna 20 %. Det är alltså en närmast linjär utveckling - ju högre tjänst, desto större andel män, ju lägre tjänst och lägre lön, desto större andel kvinnor. Förskjutningarna över tiden finns där, strävandena finns där säkert, men förändringarna är små. Likadant är det med redovisningen av olika förslags inverkan på jämställdheten. Olika förslag träffar kvinnor och män på olika sätt. När det gäller olika utredningar och kommittéer säger kommittéförordningen att man bör beakta jämställdhetsfrågorna och se hur olika förslag slår ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta bör enligt konstitutionsutskottet också gälla för propositioner. Men en analys visar att jämställdhetsaspekter generöst räknat har tagits upp i bara 15 % av lämnade propositioner. Går vi sedan till dem som redovisar detta under en särskild rubrik och ger frågan en särskild analys är talet ännu mer blygsamt. På detta område måste regeringen skärpa sig. Det har här pekats på resultatredovisning, som inte sker i Regeringskansliet. Vid omvandlingen av Regeringskansliet till en myndighet sade man att frågan om ett lämpligt redovisningssystem höll på att prövas. KU lät tidigare nöja sig med att ett resultatredovisningssystem var under utarbetande. Sedan fick man i år reda på att det inte kommer något resultatredovisningssystem. Det är nog som utskottet säger att ett sådant bör finnas, och det bör särskilt understrykas. De båda föregående talarna har påpekat problemen med utredningsväsendet och remisserna. Det är också mycket viktigt. Vi har upplevt i den allmänna debatten att utredningsväsendet får en viss kritik. Man anar en viss degeneration. Det blir ett hastigare tempo och man hinner inte göra riktigt lika grundliga utredningar som tidigare. Det gäller också remisserna. Systemet med att man tycks, åtminstone i någon ökad grad, ersätta skriftliga remisser med remissmöten är ju ett steg i samma lite olycksbådande riktning. Skriftliga remisser ger en möjlighet inte bara för dem man vänder sig till utan faktiskt för alla att komma in med synpunkter på olika förslag till regeringen. Däremot är ju inte fallet så när man anordnar remissmöten. Där är det bara den inbjudna kretsen som kan komma med synpunkter, och dessutom blir de inte heller redovisade ord för ord. Det är alltså viktigt för öppenheten, för möjligheten att påverka förslag och för beredningsarbetets kvalitet att man värnar principen om skriftliga remisser. Sedan kan remissmöten, som utskottet påpekar, vara ett komplement. Utskottet är, som sagt var, enigt i frågorna. Det finns anledning att återkomma till en del av dem. Talarna har ju förut tagit upp andra saker. De har tagit upp riksdagsskrivelserna och EU-frågornas hantering, där vi måste se till att riksdagen kommer in på ett tidigare stadium. Jag är helt enig med vad de föregående talarna har sagt och instämmer också i bifallsyrkandet till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Som Pär Axel Sahlberg nämnde förs det en debatt om konstitutionsutskottets partipolitisering. Det här betänkandet jävar ju en del av det påståendet, och det är klart, som Pär Axel säger, att det kanske inte är ett så våldsamt test i den delen. Ser man på KU:s granskning i dess helhet kan man nog säga att det väldigt ofta är så att vi kommer fram till gemensamma bedömningar. Men det som uppmärksammas i den allmänna debatten är ju de kontroversiella frågorna, där givetvis partipolitiken nu och då slår igenom. Varje granskningsbetänkande är ju för regeringen ett memento mori - kom ihåg att du är dödlig. Den viktigaste uppgiften för betänkandena är preventivt. Den viktigaste funktionen är kanske att man så att säga håller ett lyft finger mot regeringen: Akta er, för vi har koll på er! Det är inte så lätt att komma som talare nr 4 i ett enigt betänkande. Alla viktiga synpunkter har i stort sett framförts av Pär Axel Sahlberg, Per Unkel och Kenneth Kvist. Det är viktiga frågeställningar om jämställdhetsarbete, om remissmöten osv. Jag vill bara speciellt peka på behovet av en aktiv information och ett samråd med utskotten i EU-frågorna. Regeringen sammanträder ju regelbundet med EU nämnden. Man samråder och ger information till nämnden. Men när det gäller den övriga utskottsorganisationen är samrådet av mycket varierande kvalitet och frekvens. Det finns departement som är mycket duktiga och flitiga på att informera sina utskott i de här frågorna, och det finns, om man uttrycker det försiktigt, en del departement som inte är riktigt lika duktiga. Där behövs det en klar förbättring.

Herr talman! Även jag är bekymrad över den bristande jämställdheten i Regeringskansliet. KU konstaterar ju att förändringarna jämfört med föregående år är marginella i det här avseendet. Man har den traditionella pyramiden där kvinnorna utgör basnivån. Vidare finns det en lite blandad mellannivå, och i toppen finns männen. Vi kan konstatera att också Regeringskansliets kvinnor slår i glastaket. Den här ojämna fördelningen är, som utskottet konstaterar, inte nöjaktig. För egen del hade jag gärna valt ett mycket starkare uttryck. Den är inte acceptabel mot bakgrund av att staten har ett särskilt ansvar som föregångare och förebild på jämställdhetsområdet. Utskottet framhåller också bedömningen att chefsförsörjningen inom statsförvaltningen är avgörande för möjligheterna att uppnå jämställdhet, och det är helt riktigt. Därför har jag, herr talman, ställt frågor till de fyra kvinnliga statsråd som också är departementschefer. Det handlar om jordbruksministern, justitieministern, kulturministern och utrikesministern. Jag har frågat dem vilka snabba och konkreta åtgärder de skulle vara beredda att vidta för att minska den ojämna könsfördelningen inom deras departement. Den drabbar ju framför allt deras medsystrar. Jag riktade mina frågor till de kvinnliga statsråden för att se om jag av deras svar kunde läsa ut att de skulle känna ett starkare engagemang än sina manliga kolleger för att få fler kvinnor på chefsposter, men jag måste säga att jag inte kunde det. Jag hade säkert fått liknande svar från de manliga statsråden. I det här avseendet tycks det alltså råda ett slags jämställdhet mellan de manliga och de kvinnliga statsråden. Men jag vill ändå ge en eloge till utrikesminister Anna Lindh. Hon nämner i sitt svar till mig att hon har verkat för att få en hög andel kvinnor som ordförande i olika arbetsgrupper under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd, och det är lovvärt. Herr talman! Vi har i konstitutionsutskottet också i fortsättningen en mycket viktig uppgift i att granska regeringens sätt att arbeta, inte minst med jämställdhetsfrågorna.

Herr talman! Utskottet är enigt. Ändå känner vi oss föranlåtna att diskutera en del frågor, eftersom utskottet i det här betänkandet har gjort intressanta påpekanden. När det gäller jämställdheten, som många tidigare har tagit upp, bör regeringen vara förebild och föregångare, men det är den inte med det förhållande som råder i dag. Som flera har påpekat utgör kvinnorna 80 % av baspersonalen i Regeringskansliet medan de bara utgör 22 % av chefstjänstemännen. Det här är inte på något sätt tillfredsställande, och det måste ganska snart ske en förändring. Detta syns tydligt i propositionsfloden. Som också tidigare nämnts är det bland de 285 propositioner som har lagts fram under den nu aktuella perioden bara i 15 % som man har tagit upp jämställdhetsaspekterna. I 1999 års budgetproposition har regeringen visserligen tagit upp jämställdhetsperspektivet inom utgiftsområdena, men inte inom alla. Inom sex utgiftsområden har man över huvud taget inte tagit upp det här perspektivet. Också det är anmärkningsvärt. Även när det gäller integrationsfrågorna påpekas det att det måste ske en förändring. Den 1 juli 1999 tillsatte Regeringskansliet en partsgemensam arbetsgrupp för att främja de etniska och kulturella frågorna och mångfalden inom kansliet. Det var bara två månader efter det att den nya lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet trädde i kraft. Även i den här frågan bör regeringen vara föregångare. Vi måste få svar på hur regeringen tänker sig att arbetet ska bedrivas och på hur förändringen kommer att se ut. Flera har varit inne på resultatinformationen. Det är helt enkelt så att vi i KU förväntar oss att få en sådan. Det svar som regeringen har gett är otillfredsställande. Remissmöten är på sitt sätt bra, men enligt den svenska förvaltningstraditionen är det det skriftliga remissförfarandet som gäller. Det får inte på grund av tidsbrist övergå till att mer och mer handla om just remissmöten. Vi har sett en viss ökning av sådana, och det är väldigt viktigt att påpeka behovet av att det skriftliga remissförfarandet fortfar att vara den tunga och viktiga delen i den här processen. När det gäller EU-frågor är det väldigt viktigt att påpeka att de ska komma in tidigt i riksdagens arbete. Man ska fortlöpande informera riksdagen, och riksdagen och regeringen ska kunna formulera ståndpunkter i ett tidigt skede. I en del frågor har det nu gått väldigt snabbt, och det känns inte tillfredsställande. Det måste göras någonting åt detta. Trots allt bör den folkvalda församlingen ha ett kraftigt inflytande på de svenska ståndpunkterna nere i Bryssel. Jag skulle sammantaget, herr talman, vilja säga att vi, också med det här betänkandet, ser en steglös maktförskjutning åt regeringens sida. Jag vill mena att det har skett framför allt efter EU-inträdet och att vi här i den folkvalda riksdagen mer och mer förlorar vårt inflytande. Sverige krymper, och jag menar att också riksdagens makt gör det. Jag undrar till slut om detta är vad folket hade förväntat sig av EU

Herr talman! Till det här betänkandet om processrättsliga frågor har moderaterna fogat fem reservationer. En del av de reservationerna avspeglar gamla kända moderata ståndpunkter. Den första punkt som det kan finnas anledning att uppehålla sig vid gäller specialdomstolarna. Vi har från moderaterna under lång tid drivit uppfattningen att specialdomstolarna så långt det är möjligt bör reduceras och avskaffas. De frågor som vi i dag behandlar går in under de allmänna domstolarna. Det är viktigt att man använder och drar nytta av den specialkompetens som under åren har utvecklats inom specialdomstolarna. Vi menar att det är angeläget att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag om att på detta sätt reducera specialdomstolarnas antal och föra in dem under de allmänna domstolarna. En annan ståndpunkt som är välkänd är att i kampen mot narkotikan - som jag brukar uttrycka det: narkotikalangarna, dödens kurirer - är det viktigt att polisen bl.a. har tillgång till alla möjliga effektiva medel. Det är ett välkänt faktum att när det gäller att jaga dessa knarklangare i handeln med narkotika så saknar polisen i flera fall möjligheter till effektiv och säker bevissäkring. Då menar vi att det bör finnas möjligheter för polisen att använda kräkmedel under medicinsk sakkunskap, alltså tvångsmedicinera på mycket goda grunder misstänkta knarklangare, och på det sättet säkra bevis för deras dödsbringande verksamhet. Vi är mycket medvetna, herr talman, om att detta är ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten. Det är ingen tvekan om detta. Det är därför vi kräver att medicinsk sakkunskap givetvis ska biträda polisen. Självfallet ska detta också göras på mycket goda grunder och då det finns starka misstankar. Mot den bakgrunden menar vi att regeringen nu bör sluta fundera över om man ska göra si eller så, utan återkomma till riksdagen med konkreta förslag med denna innebörd. En tredje reservation tar upp en mycket känslig och viktig fråga, nämligen förhör med barn. Det är alldeles uppenbart att barn vid polisförhör är i ett mycket utsatt läge. Det har då varit viktigt för lagstiftaren att kringgärda dessa förhör med mycket ordentliga regler för att barnen ska utsättas minimalt för påfrestningar. Det är nog påfrestande ändå, hur man än utför dessa förhör. Det finns då en bestämmelse, 17 § i förundersökningskungörelsen, som säger att sådana här förhör i princip ska hållas vid bara ett enda tillfälle. Vi tycker att utformningen av den här regeln är väl rigid. Det kan finnas skäl och situationer då det är så. Vi har fått mycket klara belägg för detta när vi lyssnat på människorna utifrån fältet som biträder och utför dessa maktpåliggande och ansvarsfulla förhör, att ibland är det faktiskt bättre att kunna dela upp dessa förhör på ett antal tillfällen, just för att inte barnen ska utsättas för stress. Det tar ofta lång tid innan man kommer in i en förhörs eller samtalston och miljö som gör att barnen kan öppna sig, ofta efter mycket traumatiska upplevelser. Därför menar vi att man borde öppna i den här 17 §. Det viktigaste är ju egentligen att man får fram sanningen och att barnens bästa tillgodoses, och det gör det oftast, herr talman, när sanningen kommer fram. Man kan ju faktiskt tänka sig situationer då man känner sig bunden, alltför bunden, av den här bestämmelsen om att förhöret ska ske vid ett enda tillfälle och därmed inte får det klimat och den ro som gör att man får fram sanningen. Och en utebliven eller icke fullkomlig sanning kan ju innebära att barnet sedan framöver mår ännu sämre med det rättsutslag som då kan komma till stånd. Därför vill vi att regeringen kommer till riksdagen med förslag om ändringar med den innebörden. Jag tror att det finns en genuin enighet, oaktat att man inte har reserverat sig på den här punkten, om att det är kolossalt viktigt att på alla sätt se till att barnens rätt och barnens ve och väl sätts i fokus, och då är det, herr talman, väldigt viktigt att man får möjligheter att föra förhör som gör att de faktiska omständigheterna, så nära man kan komma sanningen, också uppdagas i dessa förhör. Det är bakgrunden till ställningstagandet i den reservationen. I reservation 7 har vi en uppfattning om forumregler vid skadestånd på grund av felaktig myndighetsutövning. Dessa forumregler, om var man ska väcka talan, är faktiskt ganska komplicerade. Det ger även majoriteten i utskottet uttryck för, men man vill inte gå så långt att man vill ändra de här reglerna och att regeringen ska återkomma med förslag. Vi tycker att det finns klara exempel på och risker för att den svåröverskådlighet som finns över i vilket forum skadeståndstalan ska föras i olika situationer kan innebära att enskilda individer lider allvarliga rättsförluster, och det kan inte vara rimligt i en rättsstat. Avslutningsvis, herr talman, vill jag ta upp en mycket välkänd ståndpunkt, nämligen att det är ett oskick med inställda förhandlingar vid domstol. Det kan alla hålla med om. Alla i salen här - åtminstone ledamöterna av justitieutskottet, och det är väl merparten förmodar jag - är mycket väl medvetna om att det innebär stora kostnader med de inställda förhandlingarna. Personer dyker helt enkelt inte upp. Vittnen är inkallade och har kanske rest långt. Justitieutskottet var i Västerbotten i förrgår och fick reda på att det finns vittnen som får ägna en eller annan dag, kanske två dagar, åt att resa till domstolen, och där får reda på att förhandlingen är uppskjuten och får åka hem. Det är alltså inte bara en strikt budgetmässig kostnad för rättsväsendet utan innebär ju också stora merkostnader och besvär för olika andra medverkande, exempelvis vittnen. Vi menar då här att man ska kunna meddela tredskodom i brottmål. Sedan kan självfallet gärningsmannen få sin rätt prövad i sak genom återvinning. Vi menar att det är väldigt angeläget, och det är ett krav som vi upprepat vid flera tillfällen, att man utöver de åtgärder som har vidtagits - det är viktigt att understryka att det har vidtagits ett antal åtgärder för att reducera antalet inställda mål - på alla sätt finner former för att reducera antalet inställda mål när rättsväsendet går på knä med bristande resurser. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 2, men självfallet ställer jag mig bakom samtliga reservationer som vi har anmält i detta betänkande.

Herr talman! Vi kristdemokrater delar utskottsmajoritetens uppfattning på flera områden när det gäller betänkandet JuU4 om processrättsliga frågor, som har sin grund i motioner från den allmänna motionstiden 1999. Jag ämnar ta upp några punkter där vi inte är helt överens med majoriteten. Beträffande momentet "Förhör med barn" anser vi att 17 § i förundersökningskungörelsen bör ändras med syfte att förbättra polisens förutsättningar att hålla förhör med barn. I dag är grundregeln att förhör bör äga rum endast en gång. Dock finns möjligheten att hålla flera förhör om det bedöms lämpligt med hänsyn till den som förhörs. Av betänkandet framgår att Riksåklagaren förra året behandlade frågan om förhör med barn under förundersökning i promemorian Förundersökning vid sexuella övergrepp mot barn . Där pekar Riksåklagaren på att det finns ett antal skäl att hålla mer än ett förhör med barnet. I betänkandet radas flera dylika tunga skäl upp. Det heter bl.a.: - "Ett långt förhör är tröttande för ett litet barn. - En social kontakt måste upprättas mellan förhörsledaren och barnet. - Kontrollfrågor behöver ställas för att bedöma tilltron till barnets uppgifter. Har motstridiga uppgifter framkommit under utredningen, är det viktigt att ett kompletterande förhör hålls. Det kan ibland vara nödvändigt att besöka platsen där en händelse ägde rum och där genomföra ett förhör. - Försvararen eller den misstänkte skall beredas tillfälle att via förhörsledaren ställa frågor till barnet. - Förhörsledaren kan behöva kontrollera att en målsägandes uppgifter står fast." Samtidigt som utskottsmajoriteten är medveten om ovan nämnda skäl som talar för mer än ett förhör konstaterar man att nuvarande bestämmelse ger ett visst utrymme för att hålla mer än ett förhör. Herr talman, mot bakgrund av de skäl som Riksåklagaren för fram i sin promemoria anser vi att det inte är tillräckligt med, som majoriteten uttrycker det, ett "visst" utrymme. Nämnda paragraf bör ändras så att dess andemening blir att flera förhör får hållas, men att dessa i möjligaste mån bör begränsas till antalet. När det gäller momentet "Forum vid skadeståndskrav på grund av felaktig myndighetsutövning" anser vi att reglerna snarast bör ses över eftersom nuvarande regler om forum vid talan mot staten på grund av fel eller försummelse i myndighetsutövning kan leda till rättsförluster för käranden. Gällande forumregler kan innebära att rätten till skadestånd vid s.k. kumulerade fel ej kan prövas vid domstol på en gång eftersom inte alla av de försumliga myndigheterna faller under en och samma regel. Eftersom regler saknas som gör det möjligt att gemensamt handlägga mål som ska tas upp i olika domstolar måste den domstol som får in en ansökan om stämning avvisa talan till den del man ej är behörig att pröva frågan som första instans. Det innebär i sin tur att ingen annan domstol heller är behörig att pröva hela talan, vilket är djupt otillfredsställande. Herr talman! Det är i och för sig bra att Justitiekanslern före årsskiftet ämnar inkomma till Regeringskansliet med en promemoria i ämnet. Men dessvärre har det nu fått till följd att utskottsmajoriteten väljer att ligga lågt och avstå från att ta initiativ, trots att man är medveten om problemen. Enligt det betänkande som majoriteten nu står bakom har Justitiekanslern redan uppmärksammat problematiken. Det gjordes i Justitiekanslerns remissyttrande över betänkandet Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler . Där ifrågasatte Justitiekanslern om inte den nuvarande ordningen innebar att det ibland blev omöjligt eller i vart fall ytterligt svårt för den enskilde att komma till sin rätt när flera myndigheters åtgärder i samverkan hade orsakat en skada. Majoriteten skriver att det av Justitiekanslerns remissyttrande framgår att den gällande lagstiftningen rörande talan mot staten för fel eller försummelse vid myndighetsutövning i vissa fall kan vålla svårigheter för käranden. Herr talman! Uppenbarligen finns här brister som måste rättas till. För de enskilda personer som redan är drabbade och för dem som kommer att drabbas är det bara att beklaga de tempoförluster som uppstår när varken regering eller utskottsmajoritet tar några initiativ i frågan. Man kan fundera över varför inte Regeringskansliet agerade när man för ett par år sedan tog del av Justitiekanslerns ovan nämnda remissyttrande. Hade man skridit till verket då borde denna uppenbara brist i gällande regler kunnat vara åtgärdad nu. Nu tar det förmodligen ett år innan Justitiekanslerns promemoria är klar och sedan ytterligare ett eller annat år innan en lagändring kan komma till stånd för undanröjande av de svårigheter, som alla är medvetna om, som kan drabba enskilda personer som väcker talan mot staten därför att de vållats skada genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Herr talman! Alla inställda huvudförhandlingar i brottmål utgör ett stort problem inom domstolsväsendet. Det är inte bara slöseri med resurser, utan det drabbar också brottsoffren. Detta ämne behandlades även förra året i betänkandet 1998/99:JuU1. Då vidhöll utskottet tidigare uttalanden som i huvudsak gick ut på att utskottet ser med stark oro på problemet med inställda förhandlingar. Utskottet underströk också vikten av att regeringen tar erforderliga initiativ i ämnet. Ett sådant initiativ skulle kunna vara att domstolen ges möjlighet att avkunna dom i den åtalades frånvaro - med andra ord att tillämpa tredskodom även i brottmål. Möjlighet att överklaga genom att söka återvinning tryggar rättssäkerheten. En tredskodom skulle förmodligen öka benägenheten hos den dömde att inställa sig till en ny förhandling. Herr talman! Vi kristdemokrater står givetvis bakom de motioner där vi finns med, men för att måna om tiden nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 7.

Herr talman! Som har framgått tidigare behandlar vi i detta betänkande, JuU4 Processrättsliga frågor, motioner från den allmänna motionstiden 1999. Det föreligger åtta reservationer samt tre särskilda yttranden. En del av dem har behandlats tidigare i denna kammare. Herr talman! När det gäller reservation 1 av Miljöpartiet har vi socialdemokrater ingen annan uppfattning än vad Miljöpartiet har, dvs. att det är av största vikt att rätten till domstolsprövning i Sverige hålls intakt och inte steg för steg urholkas. Europakonventionens krav på rätt till domstolsprövning har föranlett flera svenska lagstiftningsåtgärder under senare år. Därför ser jag inte det problem som Miljöpartiet pekar på. Vad beträffar reservation 2, Avskaffande av specialdomstolarna, var det inte så länge sedan riksdagen behandlade denna fråga. Moderaterna och Folkpartiet företräder att specialdomstolarna i möjligaste mån bör avskaffas. De menar att deras uppgifter bör övertas av de allmänna domstolarna. Särskilt angeläget anser de att det är att avveckla Marknadsdomstolen. De helt fristående specialdomstolar som finns i dag är Patentbesvärsrätten, Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen. De tre domstolarna är belägna i Stockholm, och deras domkretsar omfattar hela riket. Vad som är utmärkande för de tre specialdomstolarna är att de inte ingår i något instanssystem med en prejudikatinstans som tredje och sista instans. Såväl Arbetsdomstolen som Marknadsdomstolen är i vissa fall den enda prövningsinstansen. För de specialdomstolar som är slutinstanser tillkommer dessutom att deras avgöranden kan komma under Högsta domstolens eller Regeringsrättens prövning vid frågor om resning och återställande av försutten tid. Under början av 1990-talet avvecklades flera specialdomstolar, nämligen försäkringsrätterna, Försäkringsöverdomstolen och Bostadsdomstolen. Utskottet anser dock att specialdomstolarna besitter en särskild kompetens som leder till att målen behandlas skickligt, snabbt och ekonomiskt effektivt och att de ska bedömas efter sina egna meriter och verksamheter och inte utifrån principiella ståndpunkter. Därför anser inte utskottet att det finns några skäl som förordar ett avskaffande av Marknadsdomstolen eller Arbetsdomstolen. Enligt vad utskottet har erfarit är frågan om Patentbesvärsrättens fortsatta verksamhet föremål för en utredning som ska redovisas senast i december detta år. Därför anser vi att något ställningstagande i detta fall bör avvaktas. Vad beträffar reservation 3, Advokatsamfundets disciplinnämnd, har Folkpartiet framfört sitt ställningstagande till det förslag som Advokatkommittén lade fram för några månader sedan. Till skillnad från Advokatkommitténs förslag om en förändrad sammansättning av Advokatsamfundets disciplinnämnd anser Folkpartiet inte att någon förändring ska göras. I betänkandet föreslår kommittén bl.a. att Justitiekanslerns tillsyn över advokatväsendet ska upphöra. Kommittén anser att en annan ordning som garanterar tillfredsställande tillsyn över och insyn i samfundets verksamhet måste tillskapas. Därav har kommittén övervägt olika metoder för att stärka det allmännas inflytande över tillsynen över advokatväsendet. Då betänkandet har remissbehandlats och för närvarande bereds i Justitiedepartementet anser utskottet inte att förslaget bör föregripas. Herr talman! Reservation 4 handlar om kroppsbesiktning vid narkotikabrott. Det är inte heller så länge sedan vi behandlade den frågan här i riksdagen. Moderaterna vill få till en rätt för polisen att, under medverkan av sjukhuspersonal, ge en misstänkt kräkmedel i syfte att säkra bevisning av narkotikabrott i sådana fall då den misstänkte har svalt narkotika. Vid frågans tidigare behandling har det tydligt framgått att det är ett mycket allvarligt ingrepp i den kroppsliga integriteten att utsätta någon för tvångsmedicinering och att mycket starka skäl därför krävs för att införa en sådan möjlighet i rättegångsbalken. Därför har utskottet valt att inte följa detta förslag. Det finns redan i dag regler för undersökning av människokroppen vid brottsmisstanke. På den som skäligen kan misstänkas för brott på vilket fängelse kan följa får kroppsbesiktning göras för att söka efter föremål som kan tas i beslag och är av betydelse för utredning av brottet. Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen samt undersökning av sådana prov. En undersökning får inte utföras, så att den undersökte riskerar framtida ohälsa eller skada. Våren 1998 beslutade regeringen att tillkalla en narkotikakommission där uppdraget omfattade bl.a. rättsväsendets och tullens arbete med narkotikabekämpningen. Enligt vad utskottet erfarit kommer kommissionen att behandla frågan om användning av kräkmedel i kampen mot narkotika. I avvaktan på Narkotikakommissionens arbete, vilket ska redovisas före utgången av detta år, finns det ingen anledning att ändra uppfattning. Utskottet vidhåller sitt tidigare ställningstagande och avslår denna reservation. I reservation 6 om förhör med barn efterlyser reservanterna att 17 § förundersökningskungörelsen ändras så att polisen får möjlighet att hålla flera förhör när utredningen påfordrar det. Självklart, herr talman, är det av yttersta vikt att utrymme ges till det underlag som erfordras för en fullständig utredning. Det finns i dag inget som säger att detta inte skulle vara möjligt. I förundersökningskungörelsen finns en bestämmelse om att förhör med den som är under 18 år får äga rum endast en gång såvida det inte, främst med hänsyn till den som förhörs, är lämpligare att hålla flera förhör. Det finns absolut inget direkt hinder för att flera förhör får hållas. Riksåklagaren har behandlat frågan om förhör med barn under förundersökning i promemorian Förundersökning vid sexuella övergrepp mot barn. Riksåklagaren påpekar här att det kan finnas ett antal skäl att hålla mer än ett förhör med barnet. Riksåklagaren ger också en del exempel på sådana skäl. Utskottet vill framhålla att regleringen i förundersökningskungörelsen rörande förhör med barn präglas av hänsynstagande till det hörda barnets utsatta ställning. Det måste också beaktas att, åtminstone i den mån det hörda barnet berörs av brottsligheten, det som regel måste anses vara till barnets bästa att saken blir utredd. Bestämmelsen synes alltså stå i god överensstämmelse med artikel 3 i barnkonventionen som stadgar att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid åtgärder av bl.a. domstolar och myndigheter som rör barn. Att hänsyn till det hörda barnet skulle påkalla någon författningsändring kan utskottet inte finna. Som tidigare sagts är det främst med hänsyn till barnets bästa som det får hållas mer än ett förhör, men det finns också ett utrymme att hålla mer än ett förhör när utredningen så kräver. Så har också bestämmelserna uppfattats i Riksåklagarens promemoria. Till sist ska jag kommentera reservation 8 om inställda huvudförhandlingar i brottmål. Utskottet har tidigare uttalat en stark oro över problemet med inställda förhandlingar och har också understrukit vikten av att regeringen tar erforderliga initiativ i ämnet. I samband med propositionen Ändringar i rättegångsbalken m.m. fäste utskottet i likhet med regeringen stor vikt vid att bestämmelserna om påföljd för utevaro från förhandling var utformade så att man i möjligaste mån kunde komma till rätta med de problem som följde med att ställa in förhandlingar och sedan behöva kalla till en ny förhandling. Utskottet konstaterade då att regeringens förslag var ett steg i rätt riktning. I regleringsbrevet för domstolsväsendet för budgetåret 1999 har regeringen givit Domstolsverket i uppdrag att lämna förslag till åtgärder för att minska antalet inställda huvudförhandlingar i brottmål vid tingsrätterna. I den utsträckning förslagen kräver författningsändringar ska verket lämna förslag till sådana. Utskottet anser att den fortsatta beredningen i Regeringskansliet får utvisa vilka åtgärder som bör vidtas för att komma till rätta med problemet med inställda huvudförhandlingar i brottmål. Den utredning som Domstolsverket i dagarna ska överlämna till regeringen bör kunna bidra till att beredningsarbetet drivs framåt. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Det är som framgått av debattinläggen väl kända ståndpunkter som repeteras vid det här tillfället. Jag har bara ett par noteringar med anledning av Ann-Marie Fagerströms inlägg. Först gäller det specialdomstolarna, som vi i Moderata samlingspartiet liksom Folkpartiet är starkt kritiska mot. Där säger Ann-Marie Fagerström att de ska bedömas på sina egna meriter och inte utifrån principiella utgångspunkter. Jag tycker ärligt talat att när Sveriges riksdag tar ställning till vilket system vi ska ha när det gäller domstolar i Sverige bör vi anlägga ståndpunkterna utifrån klara principiella utgångspunkter. Det tycker jag är det minsta man kan begära när vi ska lagstifta och reglera hela domstolsväsendet. Från Moderata samlingspartiets sida är vi också medvetna om att det avvecklas ett antal specialdomstolar. Det tycker vi är bra. Vi tycker att de återstående också borde kunna avvecklas och deras mål överföras till de allmänna domstolarna. Vi tycker speciellt illa om partssammansatta domstolar typ Arbetsdomstolen. Det kan inte vara rimligt att i ett rättsväsende ha den här typen av partssammansatta domstolar. När det sedan gäller behovet av att förändra 17 § förundersökningskungörelsen är ju, som jag sade i mitt inlägg tidigare, alla partier helt överens om att man måste sätta barnens bästa i fokus. Om detta råder inga som helst delade meningar. Men då är det ganska märkligt att man talar om att det går, oaktat vad det står, att ha dessa förhör både två, tre och fyra gånger om detta gagnar barnet. Det avgörande måste väl vara att formulera paragrafen så att förhör sker på det sätt som bäst sätter barnens intressen i fokus. Med det menas faktiskt också att man får fram sanningen. Vi kan vända på det: Om man nu känner sig för bunden av bestämmelserna i 17 § om att detta ska ske vid ett tillfälle - olika förhörsledare kan ju tolka det på lite olika sätt - och det innebär att barnens rätt och sanningen inte kommer fram, så är det ju förödande för barnen.
Herr talman! Vad gäller förhör med barn vill jag säga, precis som jag sade i mitt anförande, att det finns möjligheter. Precis de möjligheter som Anders G Högmark efterlyser här finns. Främst handlar det om att vara avhållsam med att öppna för att det blir självklart att hålla hur många förhör som helst med barnet. Det är ju för barnets bästa, precis som vi är överens om. Skulle man göra det skulle man kanske inte lägga vikten vid att förhörsledaren har kunskapen, har utbildningen, tänker på barnen främst, ser till att barnen inte behöver återuppleva sina tidigare upplevelser när brottet begicks osv. Det är just därför vi säger att den lagstiftning vi har är tillräcklig. Det finns möjligheter att ta till ytterligare förhör om så behövs även för utredningens skull.
Herr talman! Vi är alla överens om att det viktigaste är att få fram den sanning som kan gagna också barnen och att barnens upplevelse av förhörsmiljön blir så lite påfrestande som möjligt. Hur man än bedriver och delar upp de här förhören kommer de ändå att innebära en stark påfrestning för barnen med de traumatiska upplevelser de ibland kan ha råkat ut för. Egentligen känns det kanske lite meningslöst att här i kammaren hålla på och diskutera den här saken när vi är överens om grundprincipen. Vad vi har velat markera i vår reservation är att man kanske kunde göra något åt själva formuleringen i 17 §. Vi har fått höra berättelser utifrån fältet om att man åtminstone kan uppleva att denna bestämmelse varit mer tvingande än vad den i realiteten behöver vara. Det är av det skälet som vi har velat sätta den här frågan i fokus i reservationen.
Herr talman! Detta är ju inte alls någonting som vi strider om. Vi är ju allesammans här i kammaren lika måna om att det ska bli någonting bra, i synnerhet för barnen. Det är självklart precis lika viktigt - jag vill inte sätta det ena mot det andra - att det blir en bra utredning som att barnen blir skonade i det här. Jag kan säga till Anders G Högmark att jag också har varit ute och frågat hur det ser ut - om detta är ett stort hinder, om det är svårt, vilket har sagts här tidigare, att få en bra utredning på grund av att man inte får ta till mer än ett förhör. Men enligt de källor jag har pratat med är det inte på det sättet. Det finns utrymme och möjligheter. Men det viktigaste och det man efterlyser är just kompetensen och kunskapen, att fortsätta att få utbildning inom detta område för barnens bästa.

Herr talman! År 1993 eller 1994, jag tror att det var den 24 februari 1994, presenterade Riksdagens revisorer en omfattande rapport om bristen på kamp mot den ekonomiska brottsligheten. Det blev en mycket uppmärksammad rapport med många intressanta remissynpunkter. Det ledde sedan fram till en skrivelse till riksdagen och behandling. Under riksdagens behandling erfor riksdagen och utskottet, som det brukar heta, att det pågick ett omfattande beredningsarbete i Regeringskansliet. Det råder inget tvivel om att de synpunkter som Riksdagens revisorer framförde hade satt mycket tydliga spår i den skrivelse som kom till riksdagen 1995, när regeringen presenterade ett samlat program mot den ekonomiska brottsligheten. Det fanns ett antal punkter som revisorerna pekade på som sedan har återkommit under en femårsperiod fram till dags dato. Det var framför allt ett ledord som gick igen överallt. Det var brist på samlad styrning. Man pekade på lagstiftningsfrågor. Man pekade på brister i organisation och myndighetsstruktur. Man pekade då på, och det har återkommit åter och åter igen, varje år, brister i samverkan mellan myndigheter, betydelsen av att myndigheter samverkar. Man pekade på brister i kompetensen och behovet av att stärka och självfallet styrka kompetensen. Självfallet pekade man gång på gång på och har fram till dags dato fortsatt att peka på de bristande resurser som det offentliga samhället totalt sett har för bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Jag tänker inte i dag ta upp en stor diskussion om tillståndet. Om det kan man säga att det har skett en hel del när det gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten, en kamp som den borgerliga regeringen 1991-1994 drog i gång och som vi sedan har fortsatt i olika former. Jag tror att det finns anledning att säga att det är angeläget att vi nu får en bred uppföljning av det arbete som har skett under 90-talet. Riksdagens revisorer kommer med all sannolikhet att starta en stor undersökning om vad som har hänt under de gångna fem åren. Den beräknas i så fall vara klar i slutet av året eller vid årsskiftet. Då är jag övertygad om att det kommer att finnas en utomordentligt god grund för att föra en vidare diskussion om vad som behövs för att ytterligare skärpa kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Den redovisning som regeringen nu ger i sin årliga skrivelse är bra. Det var också ett förslag som revisorerna en gång hade, att regeringen skulle återkomma till riksdagen och presentera det arbete som skedde och vilka effekter som hade uppnåtts. Blickar man ut över fältet - och många av oss i utskottet och många andra får ta del av de här erfarenheterna - finner man givetvis både vin och vatten, om jag får uttrycka det så. Det finns många bra exempel på insatser som har gett goda resultat: förändrad organisationsstruktur, Ekobrottsmyndigheten, ökad specialkompetens, samverkan mellan olika myndigheter etc. Samtidigt, herr talman, kan man via medierna ta del av skrämmande rapporter om utbredningen och omfattningen av den ekonomiska brottsligheten. De som ska bekämpa den ekonomiska brottsligheten tvingas avföra ett stort antal mål för att få en rimlig hyfs på sina ärendebalanser. De här myndigheterna gör rimligtvis inte detta därför att man tycker att det är behagligt att avföra ärenden, utan därför att man upplever att man dignar under ärendebalanserna. Man har inte resurser, man har inte tillräcklig kompetens för att klara av ärendena. Det har förts en diskussion, herr talman, om man ska satsa på att åtgärda många små ärenden och mål, om jag får uttrycka det så, som är relativt "lätta" att leda till åtal. Eller om man ska satsa på ett begränsat antal stora, tunga och komplicerade mål, som kräver mycket stora resurser. Hur man än gör kommer kritiken: Det är fel signaler. De "små" brotten ska uppmärksammas, beivras och drivas till domstol, medan de stora fula fiskarna ska gå fria på grund av att man inte har resurser. Det är i en rättsstat ett fullständigt horribelt förfaringssätt att vi behöver göra de prioriteringarna. Därför är det så kolossalt nödvändigt att vi på olika sätt ser till att skaffa resurser till kampen mot den ekonomiska brottsligheten. På samma sätt som Riksdagens revisorer med all sannolikhet kommer att göra en större utvärdering av detta har vi från moderat sida i reservation 1 pekat på att det är viktigt att man låter andra fristående granskningsorgan, via universitets och högskoleväsendet, delta i granskningen. De juridiska fakulteterna kan få granska och gärna göra flera olika typer av granskningar. Flera olika institutioner kan komma in och granska olika aspekter av kampen mot den ekonomiska brottsligheten, så att vi som beslutsfattare och lagstiftare får ett bra och mer fullödigt underlag för våra beslut. Jag tror att alla har att vinna på detta, för då har vi också en möjlighet att föra en diskussion utifrån ett ganska bra beslutsunderlag. I diskussionerna om kampen mot den ekonomiska brottsligheten dyker ofta frågan om effektivitet kontra integritet upp. Det är alldeles uppenbart när man tar del också av de erfarenheter som de brottsbekämpande myndigheterna redovisar. Man säger: Tänk om vi hade dessa och dessa instrument. Tänk om vi kunde få göra si och så, då skulle vi förmodligen kunna bli mer effektiva. Detta är ju ett evigt dilemma i rättsstaten, att å ena sidan använda lika effektiva metoder som brottsligheten gör, men å andra sidan också beakta integritetsaspekten. Vi tycker från reservanternas sida i reservation nr 2 att det finns anledning för regeringen att på allvar ta ett samlat grepp om integritetsfrågorna. Vi tar bit för bit men får inte det samlade grepp som är nödvändigt. Det är principiellt viktigt och det är viktigt i en rättsstat att man hittar en rimlig balans däremellan. På något sätt, herr talman, är det alltid definitionsmässigt på det sättet i en rättsstat att rättsstaten är ett snäpp efter brottsligheten, därför att vi med hänsyn just till integriteten inte kan få använda de mycket sofistikerade metoder som brottsligheten gör. Därför är det väldigt viktigt att de här frågorna kommer upp i ett samlat sammanhang. Vi pekar också på, som jag har antytt tidigare, vikten av resurser. Det är inget tvivel om att neddragningen av rättsväsendet eller otillräckliga medel inom de olika delarna av rättsväsendet bl.a. reducerar möjligheterna för framför allt åklagarna att kunna bedriva en effektiv verksamhet. Det är inget tvivel om att bristen på specialkompetens är akut i många situationer, i de stora mycket komplicerade målen. Det är på något sätt märkligt att vi inte kan avdela resurser för att skaffa denna specialkompetens när "motståndarna", brottsligheten, utnyttjar och använder den mest sofistikerade specialkompetensen. Det är en obalans som inte är värdig rättsstaten. Vi pekar också i reservation 4 på betydelsen av samverkan mellan myndigheterna. Alla är i och för sig överens om detta. Vi är övertygade om att det ekoråd som finns och som består av ledande företrädare för olika myndigheter med speciell kompetens och intresse för de här frågorna ytterligare utvecklar sitt samarbete. Sedan tycker vi att det finns en konfliktrisk här, en oklarhet framför allt mellan vad Ekobrottsmyndigheten gör och vad skattemyndigheternas skattebrottsenheter sysslar med. Det finns en oklarhet i arbetsfördelningen och vi tycker att det finns anledning att man ser över de här bitarna. Det finns i reservation nr 5. Vi har ett par saker till. Det gäller miljösanktionsavgifterna. Vi tycker att det är rimligt att man inte ska behöva betala dessa miljösanktionsavgifter innan det är slutgiltigt prövat och fastställt att de kommer att gälla. Detta återfinns i reservation nr 6. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning för att utvärdera några års erfarenheter av miljöbalken. Den pågår nu. Där finns också avsnittet om tillsynsavgifter. Vi tycker att i den mån utredningen inte har direktiv bör den kompletteras med tilläggsdirektiv om att utredningen ska kunna granska hur tillsynsavgiftssystemet har tillämpats under den tid som miljöbalken har varit i kraft. Med det, herr talman, vill jag självfallet ställa mig bakom samtliga moderata reservationer, men yrkar bifall till reservation nr 1, kartläggning av åklagarväsendets ekobrottsbekämpning.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas regeringens årliga skrivelse om den ekonomiska brottsligheten. Ekobrottsligheten är ett allvarligt problem. För att om möjligt komma till rätta med denna brottslighet krävs såväl krafttag som nya grepp. Ett sådant nytt grepp var inrättandet av Ekobrottsmyndigheten den 1 januari 1998, vilken vi kristdemokrater välkomnade. Det var tillfredsställande att häromdagen ta del av nyheten att denna myndighet redan under sitt andra verksamhetsår lade beslag på drygt 233 miljoner kronor hos misstänkta ekobrottslingar. Det är delvis nya arbetsformer hos Ekobrottsmyndigheten som nu resulterat i att myndigheten lyckats säkra ungefär lika mycket pengar som myndighetens egen verksamhet kostar på ett år. De beslag som har räknats samman har gjorts i de fem län där Ekobrottsmyndigheten är verksam, nämligen Stockholm, Gotland, Västra Götaland, Halland och Skåne. För att bekämpningen av ekobrotten ska bli än mer effektiv, menar vi kristdemokrater att åklagarväsendet måste få de resurser som krävs. Vidare krävs en kartläggning av åklagarmyndighetens effektivitet samt vilka resurser som står till buds för ekobrottsutredningar. Strävan efter ökad effektivitet inom bekämpningen av ekobrott får dock ej inkräkta på rättssäkerheten. Beviskraven får ej sänkas för att en fällande dom lättare ska komma till stånd. Den personliga integriteten måste vägas mot effektivitetskraven i brottsbekämpningen. Herr talman! Vi kristdemokrater står förstås bakom de reservationer där vi finns med, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Den årliga rapporten om den ekonomiska brottsligheten som vi nu behandlar är verkligen intressant läsning. Man ser att det händer saker på området, och det är glädjande. Kampen mot ekobrott är en prioriterad verksamhet. Ekobrottsmyndigheten, som bildades 1998, svarar under Riksåklagaren för samordningen av ekobrottsbekämpningen i hela landet. Tittar man på statistiken från Ekobrottsmyndigheten från januari till september 1999 ser man att antalet inkommande ärenden är stabilt och att antalet avslutade ärenden ökade med 10 %. Detta kombinerades med en högre lagföringsprocent. Andelen väckta åtal och utfärdade strafförelägganden har också ökat markant. Låt oss se på vilken typ av brott det handlar om. Antalet anmälda miljöbrott har ökat liksom ärenden med internationell anknytning. Det brottsutredande arbetet blir också alltmer komplext. Därför blir - som Anders Högmark pratat om tidigare - samverkan med andra myndigheter allt viktigare. Ett antal projekt och aktiviteter för att angripa ekobrottsligheten har satts i gång. Ekobrottsmyndigheten har inlett samarbete med åklagarmyndigheter i ärenden som ligger utanför deras egna områden. Man har medverkat i en kartläggning som Riksrevisionsverket har initierat om förekomsten av svart arbetskraft, och i samarbete med Finansinspektionen försöker man bekämpa brott mot insiderlagen. En dialog med konkursförvaltare har också initierats för att skapa ett bättre informationsutbyte. Som flera talare tidigare har sagt är honnörsordet samverkan; samverkan med alla myndigheter och organ som kan tänkas bidra med värdefull information. Jag talade häromdagen med en åklagare på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Han beskrev i mycket positiva ordalag hur bra man arbetar i samverkan med kronofogdemyndigheten och skattemyndigheten. Han var också mycket glad för att man i Göteborg fått ett antal duktiga ekonomer som gör att besvärliga utredningar, i t.ex. karusellhandelsmålen, går så mycket bättre att nysta upp. Denna typ av ärenden är speciellt uppmärksammad i år, eftersom det handlar om så mycket pengar som undandras staten i form av moms. Ingemar Vänerlöv gav exempel på vad han hört i radio om 233 miljoner som Ekobrottsmyndigheten hade fått in, och det är ett resultat bl.a. av detta. Till den här skrivelsen från regeringen har inkommit ett antal motioner, och till utskottets betänkande har fogats reservationer som jag något vill beröra. I flera motioner tar man upp möjligheten att få använda s.k. buggning samt att möjligheter till utökad teleövervakning och teleavlyssning ska lagstadgas. Dessa frågor har noga övervägts av Buggningsutredningen, som föreslår att buggning ska införas som ett nytt straffprocessuellt tvångsmedel. Buggningsutredningen föreslår också utökad möjlighet att använda hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Utredningens betänkande bereds i Justitiedepartementet, som vi vet, och vi kan förvänta oss en proposition under våren. När det gäller dessa frågor är det alltid en svår avvägning mellan den enskilda personens integritet och kravet på en effektiv brottsbekämpning. Regeringen överväger att initiera en samlad analys av tvångsmedelslagstiftningen från integritetssynpunkt, och det hälsar utskottet med tillfredsställelse. I ett par motioner tar man upp möjligheten att tillfälligt frysa tillgångar. Detta behandlades i Penningtvättutredningens betänkande, men regeringen ansåg att det krävdes ytterligare utredning. Förslaget kommer nu att behandlas i Förverkandeutredningens betänkande, som lämnas till regeringen i dagarna. Skalbolagshandeln är ytterligare en form av brottslig verksamhet som är uppmärksammad. Riksskatteverket har hos regeringen hemställt om en ny lagstiftning. En promemoria har upprättats och remissbehandlats, och Finansdepartementet bereder ärendet. Så går jag över till reservationerna. Här har yrkats bifall till reservation 1 om ytterligare resursförstärkning till åklagarmyndigheten. Det behandlade vi i december, och då fick Ekobrottsmyndigheten en påspädning av sitt anslag. Jag förmodar att om det under året märks att det behövs mer pengar kommer man att få det. I en moderat reservation yrkas att Ekorådets roll och ansvar ytterligare ska förstärkas samt att Ekorådet bör ges i uppdrag att ansvara för den årliga rapport som utgör regeringens underlag för regeringens myndighetsgemensamma mål och riktlinjer. I Ekorådet ingår alla chefer för de inblandade myndigheterna, dvs. Riksåklagaren, generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten, rikspolischefen, generaltulldirektören, generaldirektören för BRÅ, generaldirektören för Finansinspektionen och generaldirektören för Riksskatteverket, samt en hel del andra myndigheter. I anslutning till Ekorådet har bildats en arbetsgrupp med representanter för dessa olika myndigheter, och denna arbetsgrupp har en beredande funktion till Ekorådet. Arbetsgruppen har en viktig roll att förmedla information om nya företeelser som man upptäcker i ekobrottsligheten, och den ska vara en grupp för early warning inom brottsligheten. I Ekorådet behandlas den årliga rapport som ska lämnas till regeringen, så utskottets majoritet anser att önskemålet kan vara tillgodosett. När det gäller ansvarsfördelningen mellan skattemyndigheternas skattebrottsenheter och Ekobrottsmyndigheten uppfattas den som oklar. Utskottet konstaterar att det klart framgår av lagen för skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar vad det är som gäller. Dessutom finns det en central samrådsgrupp för att underlätta samverkan mellan de olika myndigheterna. Skulle oklarhet råda kan detta behandlas i denna arbetsgrupp. Frågan om miljösanktionsavgifter har behandlats såväl i jordbruksutskottet som i justitieutskottet tidigare. I den reservation som föreligger vill man att sanktionsavgifter inte ska kunna uttas innan avgörande har kommit i Miljödomstolen när ett ärende är överklagat. Utskottet delar regeringens uppfattning att avgifter ska kunna tas ut även om beslutet inte har vunnit laga kraft. Den som överklagar ska inte genom ett uppskjutande kunna tjäna pengar i räntevinster m.m. Till sist vill jag ta upp frågan om tillsynsavgifter. Moderaterna vill i sin reservation att den parlamentariska kommitté som ska utvärdera miljöbalken även ska se på tillsynsavgifterna, och man ger förslag till vad som ska utvärderas.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
Herr talman! Inte helt överraskande fanns det många synpunkter och ståndpunkter i Märta Johanssons anförande som helt sammanföll med mina. Det speglar betänkandet, där det finns en samsyn om vikten av att bekämpa den ekonomiska brottsligheten på ett effektivt sätt. Jag tycker också att det är mycket glädjande att Ekobrottsmyndigheten och andra som arbetar med detta kan peka på väsentligt bättre resultat än tidigare, även om saker och ting självfallet kan bli ännu bättre. Men vi ska glädjas åt det som är bra. Genom allsidiga utvärderingar kan vi också ytterligare se vilka brister som finns. Märta Johansson säger att detta att uppskjuta eventuell inbetalning av sanktionsavgifter till dess att slutgiltig prövning har ägt rum innebär räntevinster för vederbörande. Det innebär på något sätt att man vid det första utslaget utgår från att vederbörande är skyldig. Men ingen är ju skyldig att betala förrän det slutgiltigt har avgjorts - då ska han betala. Om man tillför rättsväsendet ordentliga resurser, vilket ni inte har gjort, kommer avståndet mellan första och andra eller tredje instans att bli mycket kortare än vad det är i dag. Det stora problemet är att rättsapparaten lider brist på resurser så att det drar ut på tiden så kolossalt och att det då upplevs som att man kan sitta och surfa på att det tar tid och "tjäna pengar". Om regeringen och socialdemokraterna tillförde resurser till rättsväsendet skulle det finnas alla möjligheter att krympa tiderna kraftfullt. Herr talman! När vi nu talar om att man borde tillföra ökade resurser, säger Märta Johansson att vi i kammaren för några månader sedan har avslagit det. Ja, det är riktigt. Men bra saker bör man återkomma med, och det är därför vi gör detta. Det har uppenbarligen börjat uppdagas hos regeringen nu att det behöver tillföras resurser. Efter allt tal om att tillföra rättsväsendet resurser i vårpropositionen, väntar vi oss nu att det blir fallet, så att man kan leva upp till den nivå som åtminstone Moderata samlingsparitet hittills har föreslagit.
Herr talman! Anders G Högmark tog upp hela rättsväsendet. Det är Ekobrottsmyndigheten som vi talar om just nu. Den fick ökade resurser när vi tog budgeten i december. När det sedan gäller detta med sanktionsavgifterna anser utskottet att dessa inte ska få uttas innan ett avgörande föreligger i Miljödomstolen. Vi instämmer med regeringen i detta avseende, även om jag ser att Anders G Högmark inte är nöjd med svaret.
Herr talman! Det må vara förlåtet att jag generellt sett tycker att rättsväsendet ska ha mer resurser. Eftersom merparten av kammarens närvarande ledamöter tillhör utskottet, är vi väl inte främmande för den diskussionen. Det finns så många som är berörda av delar av rättsväsendet som även är berörda av den ekonomiska brottsligheten. Från moderat sida har vi visserligen fått vårt yrkande om ökade resurser avslaget, men vi återkommer och återkommer. Herr talman! Poängen är att jag har förstått av uttalanden från regeringens sida - både av justitieministern och av Göran Persson i hans s.k. nyårstal - att man sent omsider, i alla fall Göran Persson, har kommit till insikt om att rättsväsendet lider av allvarlig brist på resurser. Det är som sagt glädjande. Sent ska syndaren vakna. Vi väntar nu bara på att denna verbala insikt också kommer att materialiseras i förslag om väsentligt ökade resurser i vårpropositionen den 13 april, kanske på en nivå upp till den som Moderata samlingspartiet har krävs. Svenskt rättsväsende och kampen mot den ekonomiska brottsligheten skulle må väldigt gott om regeringen äntligen kom till denna insikt.
Herr talman! Jag tror att både utskottets majoritet och Anders G Högmark kan avvakta vårpropositionen med en viss förhoppning om att våra önskemål - Anders G Högmarks önskemål är också mina - tillgodoses, nämligen att vi ska kunna tillföra ökade medel till rättsväsendet.

Herr talman! Det är väldigt bra att regeringen återkommer med en redovisning av hur man löser de ekonomiska brotten. Det är en skrivelse som kommer varje år. Den nya Ekobrottsmyndigheten har utvecklats och kommit i gång med sitt arbete, och jag måste säga tack och lov, efter den tröga inledningen. Fortfarande är det ekobrottslingar som i mindre skala utreds och döms, därför att de som planerar i storskaliga härvor är så otroligt svårutredda. Trots detta anser Miljöpartiet att den nya myndigheten är den som har bäst förutsättningar att klara även dessa större brott, eftersom det inom myndigheten byggs upp fungerande arbetslag med specialistkunskaper. Att utreda karusellhandel och skalbolagshandel kräver stora arbetsinsatser under lång tid. Ett bekymmer med bekämpningen av ekonomisk brottslighet är att de flesta fall avskrivs därför att misstankegraden är för låg. En annan orsak är att anmälningarna samlas på hög hos utredarna och att de till sist får avskrivas när för lång tid har gått. Normalt är ca 10 % av ärendena mycket krävande att utreda och tar upp till 70 % av Ekobrottsmyndighetens anställda i anspråk. Det gäller alltså att utveckla verksamheten hela tiden. Miljöpartiet, herr talman, har inga reservationer till betänkandet, men vi vill kommentera den del av den ekonomiska brottsligheten som omfattar miljöbrotten. Riksåklagaren har på ett föredömligt sätt byggt upp den nya organisationen för effektivare bekämpning av miljöbrott. Det innebär tidig planering, öppen redovisning av hur pengarna för ändamålet används och fortlöpande information genom ett grönt nyhetsbrev. Det är en information som är unik och som underlättar det politiska arbetet. Tyvärr kan jag inte ge samma omdöme om den andra myndigheten som är mycket viktig för att arbetet ska lyckas, nämligen polismyndigheten. Rikspolisstyrelsen har inte fört ut någon som helst information. Man har fått hälften av de ca 30 miljoner som satsats på en effektiv miljöorganisation. Inte ens länspolischeferna verkar ha fått någon som helst information. Detta är anmärkningsvärt, då kampen mot ekobrott inklusive miljöbrott ska vara en prioriterad verksamhet på myndigheterna. Särskild vikt ska läggas vid att samordna myndigheternas kompetens. Om inte polisledningen tar tag i frågan kan det bli en flaskhals i den nya organisationen. Miljöpoliserna ska nämligen bedriva spaning, samla bevis och göra utredningar. Verksamheten ska då prioriteras och myndigheten ska lägga ökad tonvikt vid det brottsförebyggande arbetet. Man ska utveckla myndighetssamarbetet, prioritera kompetens och metodutveckling och arbeta väldigt aktivt tillsammans med tillsynsmyndigheter och åklagare. Det behöver organiseras arbetslag ute i länen där poliserna tar aktiv del och avdelas till att arbeta med detta på heltid. Polisledningen måste tillsammans med åklagarna bygga upp strukturer. Men från polishåll finns fortfarande ingen struktur. Jag påtalar denna brist nu och kommer att följa utvecklingen under året. Som jag sade är regeringens skrivning bra, för den ger mig anledning att återkomma om problemet inte har lösts. I regeringens regleringsbrev till polismyndigheten finns krav på återrapportering. Men om inte arbetet påbörjas omedelbart sker som sagt en fördröjning av hela arbetsprocessen. Ekorådet bör också uppmärksamma problemet. Där ingår alla berörda myndighetschefer. I skrivningen som vi nu behandlar aviserar regeringen en proposition och en ny lagstiftning om hur vi ska bekämpa oljeutsläpp. Men jag ser att denna proposition kommer att hamna i näringsutskottet. Jag tycker att det är synd att justitieutskottet, som ändå har påbörjat denna diskussion och visat intresse för ämnet, inte får arbeta vidare med den problematiken. Men vi hoppas att vi får den som en samarbetsproposition. Det skulle jag vilja att den blev.

Herr talman! Lagutskottets betänkande 3 tar upp tio motionsyrkanden från den allmänna motionstiden Bakom betänkandet står ett enigt utskott, och detta beror på att frågan utreds just nu. I betänkandet finns tio motionsyrkanden där motionärerna, bl.a. i motion L404 av Rigmor Ahlstedt, tar upp synpunkter som talar emot att homosexuella skulle få möjlighet att adoptera barn. Som främsta skäl till detta framförs att det handlar om barnens rätt till föräldrar och inte om de vuxnas rätt till barn. Rigmor Ahlstedt, Centern, påtalar att adoption varken är en jämlikhetsfråga eller en rättighetsfråga för vuxna, utan att man vid adoption enbart ska utgå från det utsatta barnets behov och möjligheter att få växa upp i en harmonisk och naturlig miljö. Om man sedan går till motion L406 från Miljöpartiet så anser man där att den parlamentariska kommitté som regeringen tillkallade den 4 februari 1999 med uppgift att undersöka och analysera villkoren för barn i homosexuella familjer enbart är ett sätt att förhala en fråga som är självklar. Då menar man att alla för barnets bästa ska kunna prövas för adoption. Lämpligheten ska avgöras av andra faktorer än föräldrarnas eller förälderns sexuella läggning. Vi har en lagstiftningsprocedur där lagändringar behandlas, och den ska vi följa nu också. Alla partier utom kd var eniga om att vi behövde bättre underlag, vilket resulterade i den kommitté som tillsattes i februari 1999. Den ska redovisa sitt resultat den 1 januari 2001. Dit är det elva månader. Jag anser att vi måste invänta denna utredning för att veta hur situationen ser ut och hur eventuella lagändringar skulle kunna te sig. Inga förbättringar för homosexuella i Sverige har skett utan att Socialdemokraterna har givit sitt stöd. Vi försöker inte "förhala" denna fråga eller "dra frågan i lågbänk" som Yvonne Ruwaida m.fl. skriver i motionen L406. Som exempel kan vi ta partnerskapslagen som är ett resultat av många års diskussion. Frågan har varit kontroversiell och uppfattningarna delade. Den översyn vi nu gör av hur den familjerättsliga lagstiftningen kan förändras måste få ta den tid den tar. Låter vi inte den demokratiska processen ha sin gång kan vi inte nå ett lika långsiktigt resultat som i partnerskapslagen. Vi vet att det i dag växer upp barn i homosexuella familjer, och vi vet för lite om dessa barns förhållanden och uppväxtvillkor. Just kunskapen om dessa barn måste lyftas upp i ljuset, och den kommitté som arbetar med detta har bl.a. till uppgift att göra en bedömning på grundval av vad som utretts om förhållandena för barn i homosexuella familjer och av vad som är känt om adoptivbarns särskilda behov. Denna bedömning ska utgå från principen om barnets bästa men i övrigt göras förutsättningslöst. Låt oss inte förekomma denna utredning utan i stället med spänning invänta den år 2001, då dess arbete skall redovisas. Låt oss ta denna debatt när vi har den kunskapen. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! I motionerna som behandlas i betänkandet LU3 handlar det om själ - inte om kropp. Motionerna, i alla fall de flesta av dem, tar upp grundläggande frågor. Det handlar om kärlek, om gränslös kärlek oavsett sexuell orientering, sexuell tillhörighet eller könstillhörighet. Motionerna handlar om att homo och bisexuella fortsättningsvis inte ska diskrimineras i lagstiftningen. Men vad är då diskriminering? Fru talman! Diskrimineringen kan ske öppet eller dolt. Öppen diskriminering kan ta sig många former. är vanliga former. Den mest utbredda diskrimineringen är tystnaden, ignoransen, att det här inte finns - den tystnaden om homosexuella. Det kan också beskrivas som att man i samhället och umgängeslivet räknar med att alla individer är heterosexuella och därigenom inte ser de homosexuella, de bisexuella eller transpersonerna. Mycket i de här frågorna handlar just om att man inte ser och att man under flera år inte har sett de barn som faktiskt redan i dag lever i homosexuella familjer. Precis som Marina Pettersson tog upp här finns det i dag många barn som har växt upp med en eller två homosexuella föräldrar. Många av de här barnen är födda i heterosexuella förhållanden där senare en av föräldrarna öppet har kommit ut som bög eller lesbisk. Fru talman! Det blir allt vanligare att homo och bisexuella väljer att bli föräldrar. I takt med öppenheten i samhället har också våra egna spärrar och vår egen homofobi börjat ge vika. Jag säger "vår" homofobi eftersom jag talar om samhället. Många homo och bisexuella har redan barn från tidigare heterosexuella relationer och väljer nu att skaffa fler barn, kanske med sina partner, kanske som ensamföräldrar. Ett liv med barn står inte längre i motsats till ett liv som homosexuell. När man fattar beslut om hur en familj ska se ut är det viktigt att alltid prata om, och alltid utgå från, barnets perspektiv. Man ska sätta barnets bästa, barnets behov, i centrum. Inledningsvis nämnde jag att motionerna ytterst handlar om kärlek. Men tyvärr, fru talman, gör inte alla motioner det. I Tuve Skånbergs motion L420 kan man märka att texten andas unken luft. Vad är det egentligen Tuve Skånberg är rädd för i sin motion? Det är synd att Tuve Skånberg inte behagar infinna sig i kammaren i dag för att debattera och förklara sina motionsyrkanden. Fru talman! Till skillnad från Tuve Skånbergs motion anser Vänsterpartiet - och ser till alla barns bästa - att varje barn är ett under. Jag vill ändå poängtera detta med alla barns bästa, fru talman. Varje älskat barn är ett älskat barn oavsett förälderns sexualitet. Det är också bakgrunden till att Vänsterpartiet för flera år sedan fattade beslut om att alla människor ska behandlas lika i lagen oavsett sexualitet. Det gäller i synnerhet den fråga som vi behandlar nu, att homosexuella ska ha rätt att adoptera på samma grunder som heterosexuella. Det innebär att alla människor ska ha rätt att bli prövade som adoptivföräldrar. Där håller jag också med Marina Pettersson om att det inte är en rättighet med barn. Detta är också vad de flesta av de andra motionerna handlar om; att människor ska behandlas lika och inte diskrimineras. Återigen handlar det om att vi inte ska ha en lag som diskriminerar människor på grund av deras sexuella orientering. Att ha en förmåga att älska en människa av samma kön handlar inte om perversiteter och sex. Det handlar om kärlek och åter kärlek. Den svenska lagstiftningen diskriminerar homooch bisexuella i flera olika avseenden. Detta är mest påfallande när det gäller lagstiftningen om föräldraskap. I vår tvärpolitiska motion So225, där alla partier finns med utom Kristdemokraterna och Moderaterna, begär vi bl.a. ett tillkännagivande om att endast barnets bästa ska vara utgångspunkten vid adoption och insemination, inte förälderns sexuella läggning. Vidare behandlas följande motionsyrkanden: Yvonne Ruwaida har yrkanden i motion L406 som tar upp att regeringen ska återkomma med lagförslag angående adoptioner i enlighet med vad som i motionen anförs. Hon tar också upp att de adoptioner som har genomförts i andra länder ska accepteras av svenska domstolar. Vidare tar Yvonne Ruwaida upp frågan om insemination. Det gäller även frågan om lagen om befruktning utanför kroppen. Den enda moderata motion som finns i betänkandet är skriven av Lars Lindblad. I den tar han upp frågan om närståendeadoption, som vi i betänkandet har valt att kalla för styvbarnsadoption. Han vill ha ett tillkännagivande om att man ska tillåta närståendeadoption. Barbro Westerholm har gjort ett yrkande liknande Yvonne Ruwaidas vad gäller inseminationslagstiftningen, nämligen om en modernisering av den. Sedan har vi Tuve Skånbergs motion L420 - och jag har kortfattat försökt tala om vad jag tycker om den - och Rigmor Ahlstedts motion L404, där hon tar upp att hon vill att utredningen, den parlamentariskt tillsatta kommittén, ska ha tilläggsdirektiv. Beträffande Rigmor Ahlstedts och Tuve Skånbergs motioner, i vilka de framför att de vill ändra eller tillföra saker när det gäller utredningens direktiv, skriver utskottet i betänkandet att de frågor som tas upp av motionärerna redan är besvarade, eftersom uppdraget redan ingår i utredningen. Fru talman! Jag kan konstatera att regeringen den 4 februari förra året beslutade att tillkalla en parlamentarisk kommitté där alla partier i riksdagen är representerade med uppgift att undersöka och analysera villkoren för barn i homosexuella familjer. I direktiven sägs det bl.a. att kommitténs ena huvuduppgift är att sammanställa, analysera och redovisa den kunskap som finns om dessa barn. Den andra huvuduppgiften är att överväga om de rättsliga skillnader som föreligger beträffande homosexuella och heterosexuella pars möjligheter att adoptera och utses till särskilt förordnad vårdnadshavare är sakligt motiverade och lämna förslag till hur eventuellt omotiverade skillnader lämpligen kan undanröjas. Fru talman! I betänkandet ser vi att utskottet avstyrker alla motioner, bl.a. med motiveringen att utskottet bör avvakta resultatet av arbetet i utredningen om barn till homosexuella föräldrar samt Socialstyrelsens enkätundersökning och uppföljningsarbete vad gäller lagstiftningen om insemination. Det kan möjligtvis uppfattas som märkligt att Vänsterpartiet stöder avslagsyrkandet av alla motioner när vi nu har en så klar och tydlig partilinje. Det kan man ju inte påstå att så många partier har i denna fråga. Det är enbart Miljöpartiet och Folkpartiet som har det i frågan om styvbarnsadoption. Men vi har trots detta beslutat oss för att göra enligt praxis, nämligen att vänta på det betänkande som den nu pågående utredningen kommer att lägga fram om drygt elva månader. Och i detta fall kan jag bara konstatera att det är beklagligt att den parlamentariska processen tar tid just med tanke på det som Marina Pettersson tog upp, nämligen att det redan finns många barn som lever i homosexuella familjer. Och vi kan inte blunda för dessa barn. Många av de homosexuella föräldrarna har också uttryckt: Varför ska det vara något konstigt med våra barn? Varför ska våra barn vara friskare eller sjukare än andra barn? Min önskan och min förhoppning, fru talman, är att ingen ska diskrimineras i lagstiftningen, att vi i denna kammare inte ska stifta lagar som diskriminerar människor. Hade min och många andras önskan fått råda skulle vi därför redan för länge sedan ha genomfört det som man ställer krav på i motionerna. Men så är det inte, inte än i alla fall. Vi kommer således att fatta beslut i sak längre fram under mandatperioden. Till dess ser jag vikten av att utredningsarbetet i kommittén där jag själv är ledamot kan fullföljas i den parlamentariska ordning som vi valt att följa, att alla behandlas lika och äger rätt till samma mänskliga rättigheter oavsett om de är heterosexuella, homosexuella, bisexuella eller transpersoner. Fru talman! Det är lyckliga människor fulla av kärlek som redan lever i det som vi nu håller på att utreda och i det som vi längre fram ska fatta beslut om.

Fru talman! Jag vill också göra några yttranden och ställningstaganden när det gäller lagutskottets betänkande 3. Med hänvisning till den pågående utredning som Marina Pettersson också nämnde, att det finns en parlamentarisk kommitté som arbetar med detta, har lagutskottet avstyrkt motionerna. Jag har i dagsläget ingen avvikande mening gentemot lagutskottets ställningstagande. Jag vill ändå klargöra några saker. Frågan om homosexuellas rättigheter i samhället har ju varit flitigt diskuterade under 90-talet. Att få adoptera barn har i debatten ibland handlat om en rättighet som alla ska ha. Så är det naturligtvis inte. En adoption ska alltid utgå från barnets bästa. Ett led i detta arbete är de undersökningar som görs för att utröna om tilltänkta föräldrar är lämpliga. Barnens rätt till föräldrar måste vara det övergripande. Deras rätt till en far och en mor ska vara avgörande. Jag förespråkar inte att homosexuella ges rätt till adoptioner av barn. En adoption ska enbart utgå från det utsatta barnets möjligheter att få växa upp i en naturlig miljö. Och den naturliga ordningen är att släktets fortbestånd endast kan garanteras av relationerna mellan en man och en kvinna. Införandet av registrerat partnerskap har jag ingen avvikande åsikt om. Det är vuxna människor som har gjort ett eget val, och det anser jag att vi ska acceptera och respektera. Men registrerat partnerskap får inte utgöra någon grund för att adoptera barn, och det är det inte heller med dagens lagstiftning. Att tillmötesgå de homosexuellas krav på adoption av barn innebär dessutom ökade svårigheter för de heterosexuella att adoptera utländska barn. Detta har vidareutvecklats i en motion som har väckts av Centerns riksdagsledamot Rigmor Ahlstedt. Enligt Nämnden för internationella adoptioner, som ständigt ställs inför denna fråga, accepterar mycket få länder i dag att barn placeras hos homosexuella personer. Jag tycker att det vore djupt tragiskt att utestänga möjligheterna för heterosexuella par att få adoptera utländska barn. Styvbarnsadoption, adoption av barn som finns från tidigare heterosexuella relationer och har sina föräldrar i livet men där den ena föräldern sedan väljer att leva med någon annan av samma kön, tycker jag inte kan jämställas med adoptioner som görs av homosexuella personer. Inför kravet på styvbarnsadoptioner så finns ju barnets biologiska föräldrar i bakgrunden. Jag har här i dag gett uttryck för min åsikt, och jag anser att detta är en mycket svår fråga och att det ska råda ett fritt ställningstagande bland oss ledamöter. Vi har ingen klar partilinje, och det finns inget krav på det heller. Men jag kommer naturligtvis att invänta utredningen och ta del av information. Jag avvaktar därför. Men jag har tyckt att det har varit viktigt att klargöra mitt ställningstagande här.

Fru talman! Med all respekt för vad Viviann Gerdin säger - hon talar också tydligt om att hon inte tycker att homosexuella ska få adoptera barn - vill jag ställa en fråga till henne. Vad är det som hon tycker diskvalificerar de homosexuella från att vara föräldrar?
Fru talman! Jag tycker framför allt att barn blir väldigt utsatta när de lever tillsammans med föräldrar av ett kön. De blir utsatta i samhället. Och vi vet alldeles för lite i dag. Jag tycker inte att detta är någon självklar sak där man så enkelt som Miljöpartiet kan säga ja till att homosexuella ska få adoptera barn.
Fru talman! Jag kan respektera Viviann Gerdins åsikt, men om utredningen lägger fram förslag som är grundade på sakliga argument och fakta och inte som i Rigmor Ahlstedts motion på insinuationer och funderingar, kan hon då tänka sig att ändra uppfattning om hon får så att säga svart på vitt att det hon säger inte stämmer?
Fru talman! Jag är mottaglig för sakliga argument men det dröjer åtskilliga månader innan utredningen kommer, som det är i dag. Eftersom det för stunden inte finns något ställningstagande är jag inte beredd att yrka bifall när det gäller adoption för homosexuella. Jag är dock, som sagt, mottaglig för sakliga argument.
Fru talman! Centern säger i motion L404 att i det fall Sverige skulle öppna för homosexuella att adoptera skulle man stänga möjligheten för barn att komma till Sverige. Vilket underlag har Viviann Gerdin för det uttalandet?
Fru talman! I den här frågan instämmer jag med motionären Rigmor Ahlstedt. Hon har kompetens på området. Hon sitter nämligen med i styrelsen. Vi har diskuterat detta och jag tycker att det är mycket oroande signaler vi får - det rör sig om mycket få länder. Flertalet barn som adopteras är ju utländska barn.
Fru talman! Rigmor Ahlstedt är ledamot i NIA. Det vore intressant att höra om NIA har ett sådant underlag att man vet att det stämmer när det gäller barns möjligheter att komma till Sverige om homosexuella skulle erbjudas att adoptera. Det ingår väl att också se över det i utredningen.
Fru talman! Jag har ingen annan åsikt om det. Vad som framkommit är att det diskuteras att flera länder talat om var man står i frågan. Den diskussionen har varit i NIA.
Fru talman! Diskriminering är en mycket svår företeelse.

Därför tycker vi i Folkpartiet att det är väldigt viktigt att på alla möjliga sätt förbereda opinionen på de förändringar som behövs för att fördomar och rutinmässiga ställningstaganden inte längre ska bestämma över människornas attityder. Det här med diskriminering är en särskilt rörande och gripande fråga för mig. Jag kommer nämligen från ett land där väldigt många grupper på ett eller annat sätt - grymmare eller på ett mer hemlighetsfullt sätt - diskriminerats och förföljts. Jag hade en vän som var scenograf. Han dog en mycket våldsam död i sin lägenhet. Senare fick vi veta att det egentligen var ett iscensatt mord och att meningen var att skrämma de homosexuella och peka ut dem som måltavla. Detta hände under den rumänska kommunistiska regimen mot slutet av 60-talet. Sådana händelser lämnar fruktansvärt djupa spår i människors medvetande. Därför tycker jag att det är oerhört viktigt att på alla politiska områden ordentligt undersöka de mekanismer som skapar diskriminering. Jag måste säga att jag är mycket glad över att den person som satt på stol nr 3 här i riksdagen före mig, Barbro Westerholm, gjort allt hon kunnat för att motverka fördomar och rutiner som leder till diskriminering. Jag är också mycket glad över att Folkpartiets landsmöte i höstas mycket klart och tydligt beslutade att barn i homosexuella familjer, barn som har släktrelationer med en av dem som ingår partnerskap, ska få rätten att bli adopterade utan komplikation. Vi måste också komma ihåg att det i dag är mycket svårt att diskutera vilken fråga som helst utan att tänka på internationaliseringen. Detta är inte en teoretisk synpunkt. Under den tid då vi arbetade med det här betänkandet kom jag i kontakt med homosexuella par som hade adopterat barn i USA men som i Sverige officiellt inte var föräldrar till sina barn. Sådana komplikationer i vardagen kan vara oerhört påfrestande för familjerna. Därför är det mycket bra att alla dessa situationer i dag diskuteras, analyseras och studeras i utredningen. Vi har bara en sak att tillägga och där är vi faktiskt överens med de flesta som har ställt sig bakom utskottets betänkande. Det är barnens bästa som är den allra viktigaste punkten, den allra viktigaste principen. Detta måste vi ha i åtanke när vi fattar beslut. Tack!
Fru talman! Det är Ana Maria Nartis första debatt i familjerättsliga frågor vad gäller homosexuella och barn men jag vill tacka för den tydlighet och det enorma engagemang som hon visat här i talarstolen - man får ju också ge beröm i ett replikskifte, inte bara ta upp saker som man ifrågasätter.

Fru talman! Ana Maria Narti tog upp något som är väldigt viktigt, nämligen den grundinställning och de åsikter som finns om homosexuella. Det är detta som utgör grunden till den lagstiftning som finns. Vi ska inte glömma bort att vi i Sverige - det gäller också andra länder, t.ex. Tyskland - har haft en lagstiftning där homosexuella sjukförklarats - det där är något som man kan bota bort. De homosexuella var en av de grupper som utsattes för nazisternas våld och mördande. Men efter andra världskriget tog man inte upp vad de homosexuella hade utsatts för därför att det var något som inte var riktigt riktigt rätt. Det var många som tyckte det. Det var t.o.m. så att befriarna av Nazityskland kallade nazisterna för homosexuella. Det var lite nedsättande att säga så. Vi ska alltså inte glömma bort de åsikter som lagstiftningen i Sverige och i andra länder har haft om homosexuella och att det ligger till grund också för allmänhetens åsikter. I dag har vi ändå, som tur är, kommit så långt i Sverige - och det gäller också många andra länder - att homosexuella inte längre sjukförklaras. Men det finns de krafter i samhället som fortfarande vill göra detta, och det är oerhört sorgligt när lagstiftarna i riksdagen inte vågar gå längre än vad de gör. När det gäller barn i homosexuella familjer så finns de. Det har gjorts många undersökningar och vetenskapliga studier som visar att homosexuella är lika bra föräldrar som heterosexuella. Kärlek handlar om människor, och de ska bedömas efter den möjlighet som de har, inte efter deras sexuella läggning. Vi var det parti som inte tyckte att man skulle behöva vänta med att fatta beslut om adoptionsfrågorna. Det är ett beslut som vi som parti är beredda att fatta i dag. Vi tycker inte att det behövs något bättre underlag. De homosexuella som i dag har barn är för oss tillräckligt bevis. Deras kärlek och deras sätt att vara föräldrar på är för oss tillräckligt bevis för att homosexuella är bra föräldrar. Sedan finns det sådana som säger som t.ex. Vivann Gerdin, att barn i homosexuella familjer är utsatta. Dessa barn finns i dag. Jag har träffat många av dem. Då är det väl lagstiftarnas och samhällets uppgift att se till att dessa barn inte blir utsatta. Inte blir det bättre av att riksdagen visar en tveksamhet eller inte vet om vi i lagen ska acceptera och respektera homosexuella som föräldrar. Inte gör vi dessa barns situation bättre. Jag vill här höra någon berätta varför en homosexuell person inte är lämplig som förälder. Vad gör att han eller hon inte kan ge kärlek, omvårdnad och trygghet? Jag ser ingen skillnad mellan någon som är homosexuell eller heterosexuell i förmågan att vara medmänniska och förälder. Internationella adoptioner är en mera komplex fråga. Men i t.ex. USA är det tillåtet för homosexuella att ansöka om adoption, och det har inte på något sätt påverkat homosexuellas möjligheter att ansöka om internationella adoptioner. Det finns t.ex. ett svenskt par, Klas Nyström och Rhode Island. Det tragiska är att den adoptionen inte har godkänts i Sverige, vare sig av Nämnden för internationella adoptioner eller av regeringen. Klas Nyström är svensk medborgare med hemvist i Sverige och Henrik Uhlin är svensk medborgare med hemvist i USA. Den adopterade flickan är amerikansk medborgare. Mamman till den flickan ville att hon skulle ha homosexuella föräldrar. Men adoptionen har inte godtagits i Sverige, så här är flickan laglös, inte godkänd och inte accepterad. Men i USA är hon accepterad och godkänd som barn till dessa två väldigt duktiga föräldrar. Den misstänksamhet som finns i den här frågan beror på en rädsla för det annorlunda, på en vilja att bevara gamla normer. I min generation har man en annorlunda syn på den typen av normer, och det tycker jag är positivt. Det ska inte utifrån bestämmas hur människor ska leva, utan man ska hitta ett liv utifrån den man är där lojalitet, kärlek och respekt ska vara vägledande, inte yttre former för vad som är rätt eller fel. Den misstänksamhet som finns mot homosexuella bygger också på att det finns de som propagerar för att homosexuella är sjuka, att homosexuella kan botas så att de blir heterosexuella. Den typen av strömningar måste vi i riksdagen tydligt motarbeta. Vi måste bekräfta att homosexuella kan vara föräldrar. Det finns homosexuella som inte är bra föräldrar, men det finns också heterosexuella som inte är det. Låt alla prövas efter lika mått. Det är det enda rätta i ett samhälle, tycker jag. För att visa att vi inte tycker att utredningen behövs yrkar jag bifall till motion L406, yrkande 1.

Fru talman! Yvonne Ruwaida sade att vi måste se till att barn till homosexuella inte blir utsatta och att vi skulle hjälpas åt med det. Men problemet är att även barn till heterosexuella är mycket hårt utsatta i dagens samhälle. Det finns en våg av att man inte klarar att ta hand om barn, och det gäller särskilt om ett barn utsätts för någonting som är annorlunda. Att ett barn skulle ha föräldrar av samma kön medför, som jag ser det, ytterligare svårigheter för det lilla oskyldiga barnet.
Fru talman! Jag har talat med väldigt många homosexuella föräldrar. De säger att deras problem inte är dagis, skolan, barnen på dagis, föräldrarna i skolan eller grannarna, utan deras problem gäller för det mesta myndigheter. Vi i riksdagen skapar en opinion. När vi säger att homosexuella inte ska få adoptera säger vi att de barn som i dag finns i många homosexuella familjer inte är lika mycket värda. Då ger vi legitimitet åt att utsätta dessa barn för mobbning eller annat, och då ökar vi barns utsatthet. Därmed blir vi ansvariga för detta. Det tycker jag att vi ska ändra på.
Fru talman! Jag tycker däremot att vi ökar barns utsatthet för mobbning just genom att vi i dagsläget skulle säga ja till detta. Miljöpartiet förespråkar ju att vi ska skynda på ställningstagandet. Men jag vill hänvisa till den utredning som är på gång. Jag är mottaglig för sakliga argument, men jag är i dag inte beredd att instämma i Miljöpartiets ståndpunkt i den här frågan.
Fru talman! Det är ganska självklart att vi, när vi säger att barn i homosexuella familjer inte accepteras i dagens lagstiftning, ökar barnens utsatthet. Barnens utsatthet skulle absolut minska om vi ändrade på den lagstiftningen. Det är min övertygelse att det är så.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i det som Marina Pettersson sade i början, dvs. att denna utredning är väldigt viktig. Det är viktigt att vi låter den ta sin tid och avvaktar resultatet. Orsaken till detta är framför allt barnens bästa. Då tänker jag inte bara på riskerna med att ändra lagstiftningen utan även på riskerna med att ha kvar nuvarande lagstiftning, eftersom den enligt min åsikt har lett till väldigt mycket problem för många barn och homosexuella föräldrar i det här landet. Jag vill ta tillfället i akt och rikta två uppmaningar till den pågående utredningen som gäller just de risker som finns om man inte ändrar lagstiftningen. Den första uppmaningen gäller alla de barn som i dag lever med en eller två homosexuella föräldrar. När barn knyter an till en vuxen människa ser de ju inte i första hand till vilken sexuell läggning som den människan har eller ens till vilka blodsband man har. Ett barn som har växt upp tillsammans med någon ser ju han eller hon som sin förälder. Därför kan det uppstå omänskliga situationer med dagens lagstiftning när den ena föräldern dör. Låt oss ta exemplet med en kvinna som först har en heterosexuell relation och får ett barn i denna relation. Den här kvinnan kommer sedan ut och erkänner sin homosexualitet och flyttar ihop med en annan kvinna och tar barnet med sig. Låt oss säga att den biologiska modern dör. Då står barnet där och har kanske under större delen av sitt liv växt upp tillsammans med dessa två kvinnor och fått känslomässiga band även till den kvinna som barnet inte är släkt med. Det här barnet hade kanske mått bäst av att få bo kvar med den kvinna som barnet ser som sin förälder. Men då genast tittar man i första hand på den sexuella läggningen på den människan och inte i första hand på vem barnet har bundit sig till. Det finns också en missuppfattning i den här frågan att det skulle innebära att den andre föräldern förlorade sitt barn om man tillät styvbarnsadoptioner för homosexuella. Det är en missuppfattning. Det jag efterfrågar är inte någon speciell lagstiftning för homosexuella utan jag vill att den lagstiftning som i dag gäller för heterosexuella även ska gälla för homosexuella. I första hand eftersträvar man givetvis att de biologiska föräldrarna har vårdnaden även om de inte bor ihop. Men de fall som uppkommer är ju när den ene biologiske föräldern dör. Låt oss i det här fallet säga att den lilla flickans pappa är död eller har befunnits vara olämplig att ha vårdnaden om flickan. Då står hon där ensam i världen och riskerar att hamna bland främlingar. Detta är det mest extrema exemplet, men det finns även andra. Barnet får t.ex. inte arvsrätt efter den person som barnet ser som sin förälder, även om det inte är några blodsband inblandade. Om den s.k. styvföräldern dör får barnet inte arvsrätt. Detta är någonting som många i dag känner väldigt starkt för, eftersom de ser det som sitt barn även om det inte är det biologiska barnet. Det är därför jag vill rikta uppmaningen till utredningen: Tänk på de barnens situation. Tänk på hur utsatta de är om det händer någonting med dem som de ser som sina föräldrar. Jag skulle även vilja gå in på det frågan egentligen gäller. Det är inte en absolut rättighet för homosexuella att adoptera. Jag tycker inte att det ska vara en absolut rättighet för någon att adoptera. Det måste alltid vara barnets bästa i centrum. Som jag ser det gynnas inte barnets bästa av att en grupp människor automatiskt räknas bort som föräldrar från början. Det hade varit bättre för barnet om man hade ett större urval av föräldrar att välja mellan. I dag är det inte så. Man är på förhand diskvalificerad som förälder om man är homosexuell. Det motiveras på olika sätt. Det sägs att det finns fördomar i samhället mot homosexuella, alltså riskerar barnet att bli utsatt för samma fördomar i en sådan familj. Samtidigt kan man se att det finns andra grupper i samhället som det också finns fördomar mot: Det finns grupper som i dag känner ett utanförskap och som det tyvärr finns fördomar mot. Men det har inte föranlett att man vill på förhand diskvalificera dessa grupper från att ansöka om adoptioner. Jag tycker att det är ett argument för att låta alla ansöka på samma villkor. Sedan får man i den omfattande utredning som föregår varje adoption finna de mest lämpliga föräldrarna för barnet. Sedan har jag också hört att ett barn måste ha en mor och en far för att må bra och det därför inte är bra med homosexuella eftersom det då blir två mödrar eller två fäder. Men samtidigt låter vi ensamstående ansöka om adoptioner, och då får barnet bara en mor eller en far. Det tycker jag är ytterligare ett argument att låta homosexuella ansöka. En annan sak som tas upp är att andra länder skulle dra öronen åt sig och helt stoppa adoptionerna. Det finner jag orimligt. Det finns inget som helst argument för ett land att även hindra heterosexuella från att adoptera. Man får naturligtvis diskutera möjligheten att länder hindrar homosexuella från att adoptera. Men det övergår min fattningsförmåga varför de skulle hindra heterosexuella från Sverige att adoptera barn. Det gäller speciellt med tanke på att pengar är inblandade och länderna faktiskt tjänar pengar på adoptionerna. Till råga på allt är det som länderna verkligen borde vara rädda för i så fall människor som inte uppger sin sexuella läggning, vilket i dag är fallet om man över huvud taget vill komma i fråga för adoptioner från andra länder. Om några skulle gå ut öppet som homosexuella och ansöka om en adoption från ett annat land övergår det min fattningsförmåga att det landet skulle stoppa alla adoptioner. Möjligtvis skulle det göra det just i detta fall, även om jag inte ens är säker på det. Man ska inte blåsa upp det. Det känns lite som skrämselpropaganda att alla skulle stoppas, speciellt när man tittar på ett land där det faktiskt förekommer att homosexuella får adoptera, nämligen USA, och där det inte lett till stopp för utlandsadoptioner. Jag avvaktar utredningen och hoppas att utredningen både ser till riskerna med att man ändrar lagstiftningen och framför allt till riskerna med att man inte ändrar lagstiftningen. Det tror jag är den verkliga risken. Risken att det skulle bli fall där barnen kommer till olämpliga föräldrar ser jag som väldigt liten, eftersom utredningar kommer att föregå varje adoption. Det kommer inte att vara så att homosexuella får någon speciell kvot med hur många barn de ska få. Tvärtom. I varje enskilt fall är det barnets bästa som är det allra viktigaste. I vissa fall är barnets bästa att få bli adopterad av homosexuella, speciellt när det är människor som barnet redan har fått känslomässiga band till. Tack.
Fru talman! Det var roligt och glädjande att höra att också Hillevi tycker att utredningen är så viktigt. Jag vill bara ta upp exemplet med den lilla dottern som skulle stå ensam i världen och inte ha någon vårdnadshavare. Redan i dag kan t.ex. en ensamstående mamma ha vårdnaden och fadern inte bedömas som lämplig att ha det. Om modern dör och har uttryckt en vilja om vad som är bäst för barnet ska ju hänsyn tas till detta. Det finns i dag inget formellt hinder att en homosexuell skulle adoptera det barnet.
Fru talman! Jag är tacksam för den upplysningen. Men jag tror ändå att det skulle vara för barnets bästa att man hade detta lagfäst. Sådana önskemål får också vägas mot vad andra släktingar kan komma att tycka och säga i det här fallet. Jag tycker att lagstiftningen borde stärkas. Det gäller naturligtvis även i fall där barnet inte har känslomässiga band. Låt oss ta ett annat exempel. Det kan vara ett fall där pappan fortfarande formellt har en vårdnad om barnet men det i praktiken är mamman och hennes nya kvinna som har vårdnaden. I det fallet tror jag att risken är stor att pappans önskemål går före trots att pappan kanske inte har varit mycket närvarande i barnets liv. I de fallen borde barnets intresse av att ha en närvarande förälder gå före. Barnet har kanske knutit starkare band till den andre som det har vuxit upp med. Jag tackar för upplysningen men jag tror ändå att det finns fall där barnen kommer i kläm med dagens lagstiftning.

Fru talman! Riksdagen kommer såvitt jag förstår denna gång att säga nej till förslaget om homosexuellas möjligheter att adoptera barn. Eftersom frågan ligger djupt i en kommitté antog jag att det inte var läge för en debatt i dag. Jag har därför anmält mig till debatten först i dag. Dessa frågor är så svåra att det torde vara klokt att vänta med debatten. Där är jag helt överens med Marina Pettersson. Jag väntar särskilt på utredningar om barnens bästa, och det har tydligen de flesta gjort här. Barnen får inte bli en bricka i ett spel. I FN:s stadgar om mänskliga rättigheter finns en paragraf om rätten att få barn som ofta citeras, inte minst i den här frågan. En annan viktig paragraf gäller barnens rätt. Den måste vara överordnad den första. Barnen har inte bett att få bli födda. Alla barn måste få det skydd och stöd som de behöver. Vid ett besök i det holländska parlamentet fick vi i lagutskottet en redovisning av ett förslag som rör denna fråga. I sista timmens sista minut var det någon av oss som frågade om barnens rättigheter och skydd. Vederbörande satte upp en min som jag tolkade så här: Det tänkte vi inte på. Därför vill jag att vi i Sverige verkligen fördjupar oss i barnens förhållanden. I Holland bor många människor från länder som traditionellt är positiva till att barn som har det svårt i det egna landet får en ljus framtid genom att bli adopterade. Därför är prognosen att förslaget om lagstiftning när det gäller adoptioner för homosexuella inte självklart går igenom och att länderna blir mindre intresserade av lämna barn till adoption. Det fick jag besked om. Jag vädjar verkligen om att utredningen fördjupar sig i frågan. Fru talman! Detta känns lite ovant för en som alltid har predikat för nya politiker att om man inte kan föra frågan vidare eller har ett yrkande ska man nog överväga att över huvud taget gå upp. Men, fru talman, jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Berit Adolfsson säger att riksdagen har valt att säga nej. Men varken riksdagen eller utskottet har ännu valt att göra det. Betänkandet går ju ut på att vi ska vänta och se. Avslaget grundar sig på att vi ska vänta på en utredning. Vi säger inte nej till förslaget. Jag tycker att det är en väldigt viktig skillnad som jag måste påtala. Jag vet inte hur Berit Adolfsson ser det, men jag kan förstå att de olika partierna i lagutskottet kanske går in i den här frågan på olika sätt. Det är kanske så att Moderaternas avslagsyrkande går ut på att man helt och hållet säger nej, medan vi i Vänsterpartiet vill avslå det med motiveringen att vi ska vänta på utredningen. Vi tar alltså inte ställning till frågorna nu, trots att Vänsterpartiet har en tydligt ståndpunkt i frågan. På vilket sätt säger Berit Adolfsson nej? Är det nej till förslaget, eller är motiveringen den som utskottsbetänkandet talar om, nämligen att vi väntar på en utredning?
Fru talman! Jag konstaterar bara att den här gången kommer riksdagen inte att säga ja till homosexuellas möjligheter att adoptera barn. Det är bara ett kort konstaterande.
Fru talman! Berit Adolfsson tar vidare upp Hollands parlament som exempel. Det lagförslag som ligger på deras bord handlar om att man ska kunna få adoptera barn inom Holland. I Holland har man ju helt andra förhållanden än i Sverige. Man har t.ex. många fler barn inne i landet som behöver adoptivföräldrar. I Sverige är den siffran så gott som noll. Det finns bara några få. Jag blir väldigt förundrad när Berit Adolfsson i talarstolen ifrågasätter det holländska parlamentets utredningsförfarande genom att säga att de holländska representanterna inte hade tänkt på barnfrågan. Jag uppfattade samma sak tvärtom; de hade tänkt på detta. Jag har haft kontakter med justitieministeriet i Holland och med parlamentsledamöter i andra kammaren. De har haft utredningar i Holland där de har kommit fram till helt andra slutsatser än de som tas upp i vissa motioner här, bl.a. Tuve Skånbergs och Det är beklämmande att Berit Adolfsson kör ned utredningsförfarandet i ett annat lands parlament på det här sättet och säger: Oj, det tänkte vi inte på. De tänker nog lika mycket som det svenska parlamentet gör.
Fru talman! Jag redovisade bara det intryck jag fick. Jag var inte ensam i salen om att få det intrycket. Man talade i flera timmar om de homosexuellas rätt, men när vi frågade hur det var med barnen verkade man väldigt nymornad. Det är mitt intryck, och det kan jag få ge uttryck för här. I övrigt har jag också pratat med andra som var med och rörde sig i parlamentet, men jag talar naturligtvis inte för hela parlamentet. Men mitt intryck får jag redovisa här, och det har jag gjort.
Fru talman! Det här är naturligtvis ett tillfälle att vädra sina åsikter i den här frågan. Annars är det väl på det sättet att allt det som har varit uppe här i dag finns med i den här utredningen. Man diskuterar alla de här sakerna där. Det är ett enigt utskott som vill avslå samtliga yrkanden med hänvisning just till utredningen. Därför finns det inte heller några reservationer. Jag var inte heller tillräckligt förberedd på att gå upp i en sådan större debatt som det nu har blivit, eftersom det fanns en enighet i utskottet. Jag har anmält mig först i efterhand. Jag vill alltså med några få ord ge den kristdemokratiska principiella inställningen. Vi kristdemokrater har den uppfattningen att barn behöver två föräldrar. Detta är inte alltid möjligt på grund av dödsfall och en del andra saker. Men huvudprincipen är dock fullständigt klar. Vi tycker att barn behöver en mamma och en pappa. Med denna klara huvudinställning får sedan alla övriga frågor som har anknytning till denna övervägas. Detta är nu vad som sker i den kommitté som arbetar med frågorna. Det är också vad utskottet hänvisar till i betänkandet. Sedan vill jag gå över till Tuve Skånbergs motion. Vi har börjat få vänja oss vid att Tasso Stafilidis gör frontalangrepp på Tuve Skånberg. Det skedde vid den familjepolitiska debatten förra året, och det sker nu. De yrkanden som Tuve Skånberg har med i den här motionen tycks inte vara så väldigt dåliga som Tasso Stafilidis försöker göra gällande, eftersom utskottet uttalar att de här frågorna faktiskt finns med i utredningsuppdraget. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag vill bara påminna kammaren om att Miljöpartiet inte har någon plats i lagutskottet. Om vi hade haft det kan jag garantera att vi hade bifogat en reservation och därmed också yrkat bifall till den motion som jag har yrkat bifall till här i plenum. Jag blir lite oroad över den attityd som Kristdemokraterna ibland har när det gäller familjerättsliga frågor. Jag var med om fatta beslutet om gemensam vårdnad. Jag anser att barn har rätt till sina biologiska föräldrar. Däremot anser jag inte att principen mamma-papppa-barn överensstämmer med samhällets värderingar om hur man vill leva. Jag anser inte heller att det är något mål att eftersträva ett samhälle där normen mamma-pappa-barn ska vara det enda giltiga. Det finns t.ex. man och fru som väljer att leva åtskilda i dag. De lever inte enligt det gamla traditionella mönstret för hur man ska leva. Kristdemokraterna har av tradition alltid försvarat gamla värderingar. I dag finns det en förändrad inställning till samlevnad hos den yngre generationen i samhället.
Fru talman! Det är ändå på det sättet att vi i det här samhället försöker ordna så att barn får tillgång till båda föräldrarna. Även om de skiljs och lever åtskilda försöker man ändå ordna det på det sättet att barnen får tillgång till både mamman och pappan.
Fru talman! Det finns tyvärr barn som inte har tillgång till vare sig sin biologiska mamma eller pappa. Det finns globalt sett många sådana barn som har behov av en familj, av ett hem, av kärlek och omvårdnad. Det är bl.a. de barnen vi pratar om här. Vi vill inte medvetet rycka bort barn från sina biologiska föräldrar. Däremot vill vi se till att barn som har behov av en familj kan få en familj och att utbudet av familjer kan bli större. Vi anser att t.ex. homosexuella är lika väl lämpade som föräldrar som heterosexuella. Jag kan lova Kjell Eldensjö att globalt sett har vi tyvärr alldeles för få familjer att erbjuda alla de hemlösa barn som finns i världen.
Fru talman! Nu är det så att vi kristdemokrater har den uppfattningen att man så långt det är möjligt ska ha föräldrar av båda könen. Det ska finnas en mamma och en pappa. De frågor som Ruwaida tar upp här är också föremål för överväganden i utredningen. Vi har en ledamot med där som naturligtvis kommer att lyssna på alla argument som finns och som tar det ställningstagande som vi tror är vår grundprincip och som vi anser är det bästa.
Fru talman! Jag vill börja med att instämma i Yvonne Ruwaidas fråga till Kjell Eldensjö. Det är just det som jag tog upp tidigare i mitt anförande som Kjell Eldensjö väljer att göra, nämligen att osynliggöra. Han tar upp de barn som lever tillsammans med en mamma och en pappa. Alla andra barn existerar inte. Jag skulle vilja fråga Kjell Eldensjö vad han anser om att vi i den svenska lagstiftningen tillåter ensamstående att adoptera. Enligt lagen får en person som fyllt 25 år lov att bli prövad som adoptionsförälder. Vill kristdemokraterna ta bort den möjligheten i lagstiftningen? Hur ser Kjell Eldensjö på det i sin strävan efter att försöka få en samhällsbild som faktiskt inte existerar för alla människor? Det är inte alla familjer som består av en mamma, en pappa och ett barn. Det finns de familjer som har många barn. Det finns de familjer där två kvinnor och två män lever tillsammans. Det finns familjer som består av en kvinna och två män, eller två kvinnor och en man, osv. Är de familjebildningarna helt omöjliga bara för att kristdemokraterna inte ser dem? Är det så att det som kristdemokraterna inte ser inte heller existerar?
Fru talman! När det gäller att osynliggöra barnen kan man väl säga att det är lite grann av det Tuve Skånberg tar upp när han vill åskådliggöra hur många barn som faktiskt finns i de här olika sammanhangen och få fram relevanta siffror för detta. Sedan kan det väl också förekomma att ett barn lever ihop med bara en förälder. Vi vet att det är så. Jag nämnde här att det kan bero på dödsfall och att det kan finnas andra orsaker som gör att man blir ensamstående. I vissa sammanhang kanske det också finns skäl för att någon ensamstående har fått adoptera barn.
Fru talman! Kjell Eldensjö svarade inte på min fråga om han tycker att det inte ska finnas möjlighet i lagstiftningen för ensamstående att adoptera. Det hoppas jag att han kan svara på. Sedan till den andra frågan som Kjell Eldensjö tog upp. Det gällde ett s.k. frontalangrepp mot Tuve Skånberg. Det är tråkigt om Kjell Eldensjö uppfattar det som ett frontalangrepp. Jag försökte förklara min och Vänsterpartiets inställning till det motionsyrkande som Tuve Skånberg har lagt och som finns i det här betänkandet. Det är väl så att vi måste debattera de frågor som tas upp i våra betänkanden och t.o.m. kunna nämna namnet på de personer som har skrivit om frågorna. Jag är jätteglad att Tuve Skånberg nu har kommit hit, så att vi får möjlighet att debattera och så att Kjell Eldensjö och jag slipper debattera om
Fru talman! Det sista först. Det behöver jag egentligen inte prata så mycket om eftersom Tuve Skånberg är här. Det som upprörde mig mest var kanske förra årets debatt i familjepolitiska frågor. Nu kom en andra sådan här stöt, så att säga. När det sedan gäller adoptioner av ensamstående kommer de här sakerna naturligtvis att penetreras i den utredning som nu pågår, och då kommer man in även på detta.
Fru talman! Jag satt i min kammare och lyssnade på den här debatten eftersom jag är en av dem som skrivit en motion i det här ärendet. Jag hette alltså Det händer ju saker och ting här i livet som gör att man helt plötsligt kanhända får en helt ny familjebild. Jag skrev den här motionen utifrån de diskussioner och den kunskap jag har fått i min egenskap av styrelseledamot i Nämnden för internationella adoptioner. Det är faktiskt så att vi tar emot ett stort antal barn, ca 900, från andra länder. Vid en rundringning och i de undersökningar man gjort framgår att de givarländer vi i dag har inte vill att vi tar emot de barnen om vi överlämnar dem till homosexuella föräldrar. Det här är ett faktum i dag. Därför tycker jag att det är ganska betryggande att utskottet har sagt att man ska avvakta den utredning som pågår. Det tycker jag är både ödmjukt och klädsamt av utskottet. Man måste i utredningen titta på de fakta som finns. Jag tycker också att det är absolut naturligast att barn får en möjlighet att växa upp hos både en mamma och en pappa. Fortfarande är det ändå så att barn kommer till världen med både manliga och kvinnliga könshormoner. Det kan vi inte säga emot. Däremot tycker jag att man bör vara ödmjuk. Jag är själv ödmjuk i den här frågan. Man måste lyssna och se på hur samhället ser ut, på vad som händer. Vi har en massa fördomar. Jag har också haft det mot homosexuella. Jag ska ärligt erkänna det. Men jag har det inte längre efter att ha fått nära vänskapliga kontakter med andra personer som är homosexuella och som erkänner det. Jag tycker att det var bra att Tasso Stafilidis sade att tystnaden om de här frågorna nästan är värst. Jag har inte orden skriftligt, men ungefär så var andemeningen. Vi måste prata om det här, vi måste diskutera det och vi måste bearbeta det för oss själva. Jag tycker också att man måste komma till rätta med de 900 barn som behöver ett hem. Hur gör vi med den frågan från internationella adoptioners sida? Det är bra att man ute i världen, i både Holland och Danmark, har börjat diskutera om det är möjligt att undanta internationella adoptioner och låta det vara för sig.

Fru talman! Jag har full respekt för de ståndpunkter som Rigmor Stenmark framför, och jag blir stolt när hon talar om att hon nu inte längre har fördomar mot homosexuella. Det gör mig glad att från denna talarstol i riksdagen kunna konstatera att det är på det sättet. Jag måste ändå ställa en fråga till Rigmor. Hon tar upp att det för henne är absolut naturligast med en man och en kvinna som föräldrar. Hon tar också upp att de internationella adoptionerna kommer att stoppas, den frågeställning som Marina Pettersson tog upp. Jag vet inte vad Rigmor Stenmark tycker om införandet av fri abort i Sverige på 70-talet, men när Sverige precis hade infört fri abort stoppades alla adoptioner av indiska barn. Indien tyckte inte att man skulle adoptera bort till ett land som tillät fri abort. Efter en ganska kort period insåg man dock att Sverige var suveränt att stifta sina egna lagar, och man tillät återigen adoptioner av indiska barn. Man kan inte minst konstatera att barnen från Indien under den perioden var väldigt många. Hur ser Rigmor Stenmark på den förändring som skedde i samband med frågan om fri abort?
Fru talman! När man är svensk riksdagsledamot har man att ta ställning till de lagförslag som läggs fram här i Sverige. Det är den diskussionen som jag tycker att vi ska föra. Vi kan egentligen aldrig lägga oss i andra länders synpunkter, och jag tycker att vi ska ha respekt för andra länders lagstiftning.
Fru talman! Alldeles riktigt. Jag håller till fullo med Rigmor Stenmark om detta. Vi i Sverige måste stifta lagar som gör det bättre för människor att leva i Sverige, men även för de människor från andra länder som vi nu talar om. En annan fråga som Rigmor Stenmark tog upp var tystnaden. Att osynliggöra människor, att säga att de inte existerar, är det kanske grövsta brottet. Vid ett seminarium som riksdagens homogrupp anordnade i slutet på förra året och som för övrigt hade väldigt många besökare från riksdagen fanns också en representant för Statens nämnd för internationella adoptioner, där Rigmor Stenmark är styrelseledamot. Något som för mig var skrämmande var att representanten för NIA reste sig upp och talade om att Statens nämnd för internationella adoptioner har kunskap om att det i USA endast i en delstat är tillåtet för homosexuella att adoptera. Det stämmer inte, och jag vill därför liksom Marina Pettersson ifrågasätta de fakta som Rigmor Stenmark säger att NIA skaffar sig. De fakta som finns vad gäller homosexuellas adoptioner i USA säger något helt annat. Har NIA en så bristfällig kunskap som den man för fram, tvivlar jag också i frågor som därifrån tas upp. Precis som Rigmor Stenmark säger kommer denna fråga att behandlas i den statliga utredningen. Där har också Centerpartiet en ledamot. Jag hoppas att man ska komma fram till det som är det allra bästa för de enskilda barnen.
Fru talman! Jag vet inte vem från NIA som var med på detta seminarium. Jag tänker inte gå in på det. Jag tycker att Tasso Stafilidis ska ta direkt kontakt med den personen för att få en riktig sakupplysning. Det är oerhört viktigt att vi följer vad som händer ute i världen. Vi är tvungna att göra det när vi sitter i ett sådant här organ. Förhållandena ändras hela tiden, och det är möjligt att läget har ändrats. Jag vågar mig inte på den diskussionen, för då säger jag kanske något som jag inte bör säga. Det är ändå oerhört viktigt att man har en känsla för att steget att bli adoptivförälder innebär att man ikläder sig ett föräldraskap, att man ska ersätta barnets biologiska föräldrar. Det är oerhört svårt. Det är inte bara gulligt att ta emot barn. Det måste vi vara medvetna om och visa respekt för. Jag vill påstå att det är en väsentlig skillnad mellan att å ena sidan föda ett barn och vara med det under hela uppväxten och å andra sidan ta emot ett barn som kommer från väldigt traumatiska förhållanden, som har ryckts upp och som har varit med om obehagliga saker. Det blir en kamp. Jag är väldigt engagerad i de här frågorna och är glad över att få vara med i NIA. Man får där lära sig mycket, inte bara om adoptioner utan också om hur människor fungerar. Låt oss vara ödmjuka i frågan och invänta utredningen, men låt oss också slå fast att det mest naturliga är att barn växer upp hos sina biologiska föräldrar och har både en mamma och en pappa.

Fru talman! Tasso Stafilidis har nu två gånger från riksdagens talarstol riktat personangrepp mot mig. Jag känner mig därför föranledd att motivera varför jag har väckt en saklig motion i den här frågan och att utveckla den något. Den viktiga fråga som vi har att debattera i dag och som utredningen sysslar med är: Vad är barnets bästa? Inte hur vi bättre ska kunna tillfredsställa vuxnas behov och intresse av legitimitet utan vad som är barnets bästa. Barn som har mist sina biologiska föräldrar och genom någon omständighet eller av något skäl behöver adopteras har som alla barn rätt att behandlas utifrån vad som är deras bästa. Redan det faktum att adopterade barn skiljs från sina biologiska föräldrar innebär även under de bästa tänkbara adoptionsförhållanden en svårighet, en belastning för barnet - i någon mening ett annorlundaskap. Nyare forskning visar att det inte är oproblematiskt. Oavsett förekomsten eller frånvaron av fördomar mot homosexuella i samhället är det otvivelaktigt så att det skulle innebära ett mått av annorlundaskap att växa upp med två homosexuella föräldrar, och det skulle innebära en ytterligare belastning för det adopterade barnet som inte skulle vara till det barnets bästa. Som vi har hört säger samtliga i Sverige verkande adoptionsorganisationer att en lag som ger de homosexuella rätt att få adoptera skulle innebära att adoption från utlandet skulle minska eller helt upphöra. Det vore en situation som varken gagnade de homosexuellas intressen, ofrivilligt barnlösa, heterosexuella par eller de presumtiva adoptionsbarnen, som hittills har varit bortglömda. Man betonar att det i dag inte finns någon legal möjlighet för homosexuella att adoptera barn från något annat land. Skulle det nu ändå vara möjligt att genom falska uppgifter förbigå regelverket och dölja för givarländerna att adoptivföräldrarna är homosexuella, skulle detta förhållande förhindra eller kraftigt försvåra adopterade barns möjligheter att som vuxna söka upp sina rötter i ursprungsländer. Inte heller detta skulle vara till barnens bästa. Om man inskränker rätten att adoptera för homosexuella till närståendeadoption, dvs. att bara gälla för barn där den ene i partnerskapet är biologisk förälder till barnet, skulle det beröva barnet dess rätt till den andra biologiska föräldern och hans eller hennes släkt eller i förekommande fall arv. Hela den svenska familjepolitiken har som grundbult att barn har rätt till båda sina föräldrar, och därmed också till deras bakgrund, arv och miljö såsom farföräldrar och morföräldrar och föräldrarnas syskon. Allt detta skulle berövas det adopterade barnet. Det skulle inte vara i barnets intresse. Nu har utredningens direktiv varit sådana att den ska vara förutsättningslös och ha barnets bästa för ögonen. Jag har i en motion som nyligen Tasso Stafilidis har apostroferat bett eller begärt att regeringen i ett tilläggsdirektiv ska understryka att detta också bör gälla de presumtiva adoptionsbarnen som riskerar att inte kunna bli adopterade till Sverige även av heterosexuella adoptivföräldrar, eftersom all utländsk adoption riskerar att avbrytas. Jag har också yrkat att ett tilläggsdirektiv skulle ges om att vad gäller de svenska barnen inte utredningens slutsatser får kränka dessa barns rätt till båda sina biologiska föräldrar och deras bakgrund. Barn har rätt till sina föräldrar, men vi vuxna har inte rätt att ha barn. Utskottet har sagt att det här ryms inom direktiven, och det tycker jag är bra. Jag är nöjd med detta och bidar alltså ett positivt besked från utredningen som kommer att ta vara på barnets bästa.

Fru talman! Jag har ett par frågor till Tuve Skånberg. Först gäller det frågan om närståendeadoption. Tuve Skånberg säger att då berövas barnet sin biologiska förälder. Då undrar jag: Tänker Tuve Skånberg jobba för att heterosexuella inte ska kunna göra närståendeadoption? Med samma argument borde Tuve Skånberg rimligtvis jobba för detta. Sedan säger Tuve Skånberg att barn kan skadas av det mått av annorlundaskap som den homosexuella familjen innebär. För mig är det så att det inte är någon skillnad på om en familj är homosexuell eller heterosexuell. Misstänksamheten mot homosexuella bygger just på att det finns de som argumenterar för att det är annorlunda, konstigt och inte har samma värde. Den bygger också på att det finns de som anser att homosexualitet är en sjukdom. Jag vill gärna höra av Tuve Skånberg hur han vill argumentera när det gäller homosexuella. Vad är det som gör att en homosexuell person inte kan vara en bra förälder? Jag vill gärna att Tuve Skånberg utvecklar detta. När det gäller internationella adoptioner är det kanske en mer komplicerad fråga, men i t.ex. USA, där det är tillåtet för homosexuella att adoptera barn, har det inte påverkat möjligheterna att få internationella adoptioner. Det här är någonting som Tuve Skånberg kastar ut i debatten utan att det egentligen har utretts. Det är en åsikt som jag anser egentligen grundas på Tuve Skånbergs åsikt om homosexuella.
Fru talman! På frågan om ensamstående heterosexuella skulle få adoptera säger jag också i princip nej. Jag tycker inte att det är en bra utveckling, därför att de barn som är föremål för att adopteras behöver de bästa tänkbara förhållanden, och de behöver enligt min och mitt partis mening en mamma och en pappa. De har redan blivit berövade så mycket att när vi tar oss för att placera dem i ett hem så måste det hemmet ha de bästa tänkbara förhållanden. Det säger jag inte därför att jag skulle diskriminera ensamstående heterosexuella eller homosexuella, utan därför att jag vill ge barnen den allra bästa starten i livet och de bästa förhållandena. Vad gäller frågan om annorlundaskap så lägger jag ingen värdering i det. Jag bara konstaterar att det är ett annorlundaskap. De här barnen är redan annorlunda genom sin livssituation och ska inte ytterligare kompliceras. Frågan om de homosexuella skulle vara mer eller mindre bra föräldrar kan inte jag uttala mig om. Det går inte att generalisera när det gäller människor. Homosexuella har rätt att aldrig diskrimineras och aldrig ringaktas utan ska bemötas med respekt och inte utsättas för personangrepp gång på gång. Men det här är inte en fråga om de homosexuellas rätt eller någon lobbyverksamhet, utan nu talar vi om barnens bästa. Låt oss fokusera på det.
Fru talman! När det gäller barnens bästa är det inte alltid så att de biologiska föräldrarna är de som allra bäst är föräldrar till barnen. Tyvärr är det inte så. Ibland är det till barnens bästa om andra har vårdnaden om barnen. Livet är så komplicerat. Det verkar som om Tuve Skånberg vill bortse från detta och har någon sorts regel om att det alltid är de biologiska föräldrarna som ska ha vårdnaden, och det anser jag är ett ganska skandalöst påstående i dag, med de så att säga mer moderna åsikter som finns där man faktiskt försöker se till att barnets bästa tillgodoses och inte lägger största vikten vid biologin på det viset. När det gäller barnens bästa är det så att för alla de barn som i dag lever i homosexuella familjer tillgodoses inte deras bästa när myndigheter och lagstiftningen inte erkänner att de finns. Om man pratar med homosexuella föräldrar hör man att de sällan har svårigheter på dagis eller i skolan. De har svårigheter med myndigheter och med lagstiftningen, och det skadar dessa barn. Sedan säger Tuve Skånberg att han inte anser att homosexuella ska diskrimineras. Men när man inte anser att homosexuella kan vara bra föräldrar så är det en form av diskriminering. Föräldraskap, om man är förmögen till kärlek, omvårdnad och att vara en god förälder, beror inte på den sexuella läggningen. Tuve Skånberg säger att homosexuella inte är bra föräldrar. Då diskriminerar han de personerna. Sedan säger han att det medför ett annorlundaskap, och i det lägger han ingen värdering. Det är väldigt farligt att säga så. Det finns de som har sagt så om andra grupperingar i samhället, t.ex. zigenare, judar eller muslimer: Ja, de är annorlunda, och jag lägger ingen värdering i det, men lagstiftningen ska inte vara rättvis gentemot de grupperingarna. Att säga så är väldigt farligt. Jag anser att homosexualitet och heterosexualitet inte är något åtskiljande.
Fru talman! Till att börja med måste jag korrigera Yvonne Ruwaida. Jag sade inte att homosexuella inte var bra föräldrar, och jag ber Yvonne Ruwaida att inte lägga ord i munnen på mig, eftersom jag bevisligen sade raka motsatsen nyss. Sedan tycker jag att det är skandalöst att göra den här frågan till en lobbyfråga för en grupp vuxna på bekostnad av vad majoriteten i riksdagen tycker är barnens bästa. Man kan inte använda vuxnas behov av att få bli bekräftade och att få sina rättigheter tillgodosedda på ett sådant sätt att det går ut över barnen. Det vi har fokuserat på här i dag är barnens bästa, och det är barnens bästa som ensamt ska bestämma utvecklingen i den här lagfrågan. Så var det sagt att barnet lika gärna kan växa upp i den ena eller andra familjen. Nu är det ju så att det är en grundbult i vårt samhälle och i vår lagstiftning att barnen har rätt till båda sina biologiska föräldrar. Jag kan skilja mig från min fru och vi kan gå skilda vägar, men jag kan aldrig skilja mig från mina barn. Mina barn har rätt till sin pappa och till sin mamma. De har också rätt till den bakgrund som ligger bakom ett arv och i ett socialt sammanhang. Skulle den lagstiftning som Yvonne Ruwaida förordar träda i kraft så skulle det innebära att man beskar barnet på rättigheter, inte berikade det.

Fru talman! Först och främst vill jag vända mig starkt mot det som Tuve Skånberg tar upp om att jag skulle ha gjort ett personangrepp på Tuve Skånberg. Jag är ledsen om Tuve Skånberg uppfattade det som ett personangrepp, men jag ser det som min skyldighet som ledamot att ta upp de frågor som Tuve Skånberg väcker i motioner här i riksdagen. Jag vill också påtala att jag absolut inte har någonting emot Tuve Skånberg personligen. Jag tycker att han är lika bra som alla andra människor. Det är det jag alltid utgår från mot mina medmänniskor. Det som jag vill att vi ska bryta i den här kammaren är våra olika åsikter, och dem ska vi få ha. Det är därför riksdagen finns till, och det är därför olika politiska partier och åskådningar finns, så att vi ska kunna bemöta varandra med argument i våra politiska diskussioner. Så återigen: Om Tuve Skånberg tyckte att jag kom med ett personangrepp så ber jag om ursäkt för det och hoppas att han kan ta det till sig. Sedan gäller det frågorna som Tuve Skånberg tar upp i sin motion och som han också valde att förtydliga i ett långt inlägg på Svenska Dagbladets debattsida. Han tar upp som en självklarhet att adoptionsorganisationerna och alla andra säger att adoptionerna skulle upphöra eller kraftigt försvåras om homosexuella skulle få lov att adoptera barn från andra delar av världen. Jag undrar vad den åsikten grundas på. Han säger samtidigt att han är ödmjuk inför det faktum att utredningen kommer att ta upp frågan, men han går ändå ut med en så stark och tydlig ståndpunkt. Hans ståndpunkt är att adoptionsorganisationer klart och tydligt säger att de internationella adoptionerna skulle upphöra eller kraftigt försvåras.
Fru talman! Tasso Stafilidis har bett mig om ursäkt och sagt att han är ledsen för att han två gånger har förolämpat mig i riksdagen. Självklart tar jag emot ursäkten, och jag ska inte hålla det emot honom på något vis. Det är riktigt att vi ska kunna skilja på sak och person. Tasso Stafilidis och jag har ingen särskild relation utöver att vi är riksdagsledamöter, så vi kan inte gärna ha haft något personligt groll, utan vi ser olika på sakfrågan. Tasso Stafilidis frågar mig varför jag har engagerat mig och på vilken grund jag menar att antalet adopterade barn riskerar att minska. Jag har engagerat mig i denna fråga därför att min egen bror inte kan få några biologiska barn och har adopterat. Jag är djupt engagerad i frågan om att vara barnlös och inte kunna få barn. Jag ser för mig en problematik där min bror inte kan adoptera syskon till min lille brorson. Jag vill inte att fler barnlösa par ska riskera detta. Vem säger att det är så? Jo, det gör de allra bäst informerade - samtliga adoptionsbyrårer i Sverige. Om Tasso Stafilidis har bärande argument mot det kan han lägga fram dem, men de som är bäst insatta har sagt att det finns en uppenbar risk. Vem vill riskera att adoptionerna stryps helt och hållet?
Fru talman! Jag tycker inte att det känns bra att Tuve Skånberg vänder på orden. Jag sade att jag ville be om ursäkt om han uppfattade det som att jag gjorde ett personangrepp. Det har jag inte ansett att jag har gjort. Det är något annat att säga att han tar emot min ursäkt för att jag har gjort ett personangrepp mot honom. Vi lämnar den frågan. Över till pudelns kärna, som jag tyckte att Tuve Skånberg klargjorde väldigt tydligt i sitt senaste inlägg. De handlar alltså om att hans bror har adopterat för att han inte är kapabel att få barn. Vad är det som gör Tuve Skånbergs bror till en bättre förälder än jag? Varför ska inte jag få lov att adoptera när Tuve Skånbergs bror får lov att adoptera, om han nu blir så personlig i talarstolen att han talar om sin bror? Det är det som jag tycker att hela hans motion andas. Rigmor Stenmark tog upp det på ett lysande sätt förut. Det handlar om osynliggörandet. Jag tycker att Tuve Skånberg osynliggör väldigt många barn i samhället. Han ifrågasätter deras existens och att de över huvud taget finns till. Han ifrågasätter dessa 40 000 barn. Gång på gång har det framkommit - dels i utredningen, dels i andra sammanhang - att dessa 40 000 inte är några små barn. Det är en statistisk beräkning som man har gjort precis på samma sätt som man gör andra statistiska beräkningar. Det är en statistisk beräkning av hur många barn som har vuxit upp under dessa omständigheter i Sverige. Vissa av dem kanske är 50 år. Karl Gerhards dotter Fatima Svensson är inte ett litet barn längre, utan hon är en medelålders kvinna. Det vi menar är att vi inte vill ha en särlagstiftning, men det vill Tuve Skånberg. Det framhäver han återigen när han säger att han är rädd för att hans heterosexuelle bror inte ska få adoptera några syskon till det adopterade barnet. Samtidigt tar han ifrån mig min möjlighet att ansöka och bli prövad som förälder. Det är det som det handlar om - att bli prövad som förälder - inte att ha rätt.
Fru talman! Om Tasso Stafilidis har bett om ursäkt eller inte lämnar jag därhän. Han är ur min synvinkel ursäktad och förlåten. Sedan är det frågan om man ska räkna in vuxna människors möjlighet att adopteras. Det är en rasande skillnad. Det vi talar om här är barn upp till 18 års ålder - de som behöver ett skydd och som kanske kommer från utlandet när anhöriga har dött. Det är dem vi talar om. Här har aldrig förts på tal vuxna i 50-årsåldern som skulle kunna eller inte skulle kunna adopteras. Det är en helt annan fråga än den som både utskottet och utredningen tar ställning till. De är bevisligen inte 40 000. Om Tasso Stafilidis har någon annan mening och andra argument är jag beredd att svara. Det har jag för övrigt gjort i den artikel som Tasso Stafilidis hänvisar till i Svenska Dagbladet från den 27 januari. Det är inte frågan om huruvida min bror och Tasso Stafilidis skulle vara bra eller dåliga fäder. Det är inte det som det är frågan om i dag. I dag är det bara frågan om barnens bästa. Jag ser att detta kan stoppa adoptioner från andra länder över huvud taget. Det ligger inte i de barnens intresse, och det ligger inte i någons intresse. Det ligger inte heller i Tasso Stafilidis intresse.
Fru talman! Låt mig börja med att hålla med Tuve Skånberg. Jag tycker liksom han att det är barnets bästa som måste stå i förgrunden. Detta måste gå före allt annat. Därför tycker jag att det är väldigt bra att utredningen nu jobbar och förutsättningslöst tar emot argument från olika håll. Jag tror inte att det är självklart vad som är barnets bästa, utan jag tror att det är en viktig uppgift för utredningen att se till vad som är barnets bästa. Jag tror inte att det är självklart att man ser till barnets bästa om man inte ändrar lagstiftningen. Man måste både se till riskerna om man ändrar lagstiftningen och om man inte ändrar den. Vilka problem finns det med nuvarande lagstiftning? Sedan skulle jag vilja hålla med om en annan sak som Tuve Skånberg sade, och det gäller gemensam vårdnad för biologiska föräldrar. Jag tycker att dagens lagstiftning är bra. Den går ut på att gemensam vårdnad är det som man i första hand föredrar om det inte finns skäl emot det när de biologiska föräldrarna av någon anledning går skilda vägar. I dag finns det någonting som kallas styvbarnsadoption för heterosexuella. Den går självklart inte ut på att köra över den ena biologiska föräldern. Det kommer lagstiftningen inte heller att göra om den förändras så att även homosexuella får möjlighet till styvbarnsadoption. Det finns tre skäl till att den ena biologiska föräldern kan försvinna ur bilden med dagens lagstiftning. Exakt samma sak kommer att gälla om homosexuella får samma möjlighet. Det första är om den ena biologiska föräldern dör. Av naturliga skäl faller de då bort. Det andra är om föräldern har befunnits mycket olämplig att ha vårdnad om barnet, och det tredje exemplet är om den biologiska föräldern har gjort ett medgivande om att överlåta vårdnaden på en styvförälder. Det kommer att bli precis samma om homosexuella får möjlighet.
Fru talman! Jag uppfattade inte någon fråga i Hillevi Larssons inlägg, men jag vill gärna kommentera det. Hon håller med om att det är frågan om en riskbedömning där barnets bästa ska stå i blickpunkten. Det är riktigt. Jag tror att åtminstone majoriteten i kammaren delar den synen. Vi prövar frågan förutsättningslöst, men det måste vara med barnets bästa för ögonen. Vi väger risker för och emot. Om det finns någon risk för att det inte är bra för barnet ska lagen inte ändras. Min bedömning är att den saken redan är klar. Det kan inte ligga i barnets intresse att man försvårar möjligheten för barnet att ha en kontakt med sitt biologiska arv. Vad gäller gemensam vårdnad vill jag också understryka att jag håller med Hillevi Larsson om att det är den bästa lösningen när två föräldrar går skilda vägar. Som jag sade tidigare ser jag det inte som den bästa lösningen att en ensamstående heterosexuell adopterar, och jag är beredd att jobba för att den lösningen inskränks. Jag vill ge barn i ett utsatt läge den absolut bästa starten i livet. Jag tror - det är min övertygelse - att det innefattar en mamma och en pappa.
Fru talman! Jag tror att man måste titta på vilka risker det finns om lagstiftningen inte ändras. Man ska alltså inte bortse från riskerna med en ändrad lagstiftningen, men man ska också titta på vilka problem dagens lagstiftning har inneburit för barnen. Om man finner att det har varit problem tycker jag att det kan vara ett argument för att ändra lagstiftningen. Det ska alltså inte vara självklart att dagens lagstiftning är perfekt för barnen lika lite som det ska vara självklart att en förändrad lagstiftning blir perfekt för barnen. Man måste titta på båda alternativen och se till barnens bästa. Vilket är bäst för barnen? När det gäller det biologiska arvet vill jag säga att man ju inte kommer att beröva barnet det biologiska arvet från den ena föräldern. Det gör man inte med dagens lagstiftning, och man kommer inte att göra det med en förändrad lagstiftning. Jag tog upp skälen till det, nämligen att den biologiska föräldern antingen måste vara död, ha befunnits olämplig eller ha givit sitt medgivande till att överlåta vårdnaden. Därför går det inte att säga att man berövar barnet det biologiska arvet. Jag skulle även vilja nämna vissa fall då det kan anses lämpligt att en ensamstående adopterar. Det kan t.ex. vara så att den andra parten, som barnen har vuxit upp med, i förhållandet har dött. Det behöver inte bara vara homosexuella. Ett exempel är att en kvinna först är ihop med en man och får ett barn i det förhållandet. Sedan lämnar hon mannen och får en ny man och har barn tillsammans med honom. Låt oss säga att den här kvinnan dör. Då finns den här mannen, som barnet har vuxit upp med. Den biologiska föräldern är kanske ute ur bilden. Han kanske är död eller har försvunnit. Kanske skulle det vara lämpligast just i det här enskilda fallet att barnet får stanna hos den människa som barnet har knutit an till och vuxit upp med. Jag menar att det finns vissa fall, men inte alla, då jag tror att det här är den bästa lösningen. Tack!
Fru talman! Jag måste medge att jag inte riktigt kunde följa Hillevi Larssons tankegång i det tänkta fallet. Det var något snårigt. Kvar står faktum. Barnet har rätt till sina föräldrar, den sociala bakgrunden och det arvet. Ingen inskränkning av barnets rätt får göras. Ett enigt utskott har slagit fast detta och, återigen, givit kommittén direktiv eller riktlinjer som säger att den övergripande principen är barnets bästa. Bevisbördan vilar helt och hållet på den som säger att vi ska förändra lagstiftningen till nackdel för barnen. Eftersom barnens rätt inte får trädas förnär vilar ett tungt ansvar på den som vill ändra till, som jag upplever det, barnets nackdel. Vi får låta utredningen arbeta färdigt, och enligt ett enigt utskott kommer den säkerligen att leda till barnets bästa. Den leder dock inte med säkerhet till vuxna människors bekräftelse och till sanktion osv. Men det är en annan fråga. Vi kan inte använda barnen som slagträn i debatten om vuxnas rättigheter och skyldigheter. Tack, fru talman!

Fru talman! Jag var tvungen att gå upp med anledning av det påstående som Tuve Skånberg kom med när det gäller styvbarnsadoption för heterosexuella. Jag undrar om det som Tuve Skånberg sade är Kristdemokraternas inställning eller om det är Tuve Skånbergs personliga inställning. Vi försöker ju i dag att se till barnets bästa i lagstiftningen. Om en förälder dör, om en förälder anses vara olämplig eller om den ena biologiska föräldern ger sitt medgivande kan en annan förälder, som då inte är den biologiska föräldern, få vårdnaden om barnet. Detta sker med utgångspunkt i barnets bästa. Men Tuve Skånberg sade i ett replikskifte till mig att han också är emot styvbarnsadoption för heterosexuella. Är det här även Kristdemokraternas inställning? Det verkar vara en väldigt gammalmodig och föråldrad inställning i dessa familjerättsliga frågor.
Fru talman! Jag har redan utvecklat att jag personligen menar att det bästa är att växa upp tillsammans med en mamma och en pappa. Och jag vill personligen arbeta för att det ska vara förhållandet också vid närståendeadoptioner. Men det är komplicerat, och Kristdemokraterna har inte uttalat någon bestämd mening. Men utvecklingen går i den riktningen att vi stärker barnets rätt så mycket som det går. Sedan är världen komplicerad, och det kan se olika ut. Det här kan i vissa situationer kanske vara det enda möjliga. Men vi vill, så långt som det bara går, göra situationen så bra som möjligt för barnet. Det är barnets intresse som är det viktiga, och om det innebär att vi kan ge en mamma och en pappa så vill vi göra det. I andra fall får jag lämna den frågan öppen.
Fru talman! I det som Tuve Skånberg säger finns det en värdering. Man säger lite grann att de familjer där det inte finns någon biologisk mamma och pappa inte är lika lyckade. Jag delar inte den inställningen. Jag tror att barnets bästa handlar om att barnet får trygghet, kärlek och omvårdnad och att det kan se ut på olika sätt. I dag lever vi i en tid då skilsmässor är vanliga. Alla lever inte i en relation under hela sitt liv. Denna möjlighet finns i dag av ekonomiska skäl. Det finns fortfarande många länder i världen där man av ekonomiska skäl är bundna till varandra under resten av sina liv eller där samhället inte accepterar någonting annat. Det finns inget självändamål med att människor ska leva i ett äktenskap ett helt liv. Det verkar som om Tuve Skånberg anser att det är ett självändamål. Jag tror att människor och livssituationer kan förändras, även om jag och många andra nog delar drömmen om en livslång relation. Men jag tror inte att man ska se det som ett självändamål. Det är farligt när vi från politiskt håll lägger den värderingen när det gäller människors samlevnad. Det verkar som om detta är utgångspunkten för Tuve Skånbergs synsätt. Som livet ser ut är det bästa många gånger att hitta två vårdnadshavare som är bra för ett barn och att ge barnet den bästa situation som finns. Men dagens lagstiftning ger tyvärr inte de barn som finns den trygghet som de egentligen behöver. Oavsett om det finns ett eller 40 000 barn i homosexuella familjer kräver jag att de ska ha det skydd som de behöver genom lagstiftningen.
Fru talman! Så här i slutet av debatten har vi kommit till debattens kärna. Yvonne Ruwaida säger att hon har en dröm om hur en familj skulle kunna se ut. Då har vi två olika perspektiv. Det perspektiv som jag konsekvent anlägger är barnets perspektiv. Vad är barnets bästa? Det gäller det barn som har förlorat sina båda biologiska föräldrar och behöver adopteras. Men Yvonne Ruwaida anlägger ett annat perspektiv och talar om en politisk dröm om hur man kan bedriva familjepolitik och om hur man kan förverkliga en vuxens drömmar. Det är två helt olika perspektiv. Om det handlar om aborter, som det har gjort tidigare, är det en debatt. Om det handlar om skilsmässor och våra misslyckanden på det området är det en annan debatt. Här talar vi om att ändra lagstiftningen, så att barnen skulle kunna tänkas få det sämre. Då vill jag säga att barnets perspektiv handlar om försiktighet och om barnets rätt till båda sina föräldrars biologiska arv.
Fru talman! Jag vill hävda att det är Tuve Skånbergs inställning som har en grund i en dröm som Tuve Skånberg har, nämligen den om relationen mamma-pappa-barn och drömmen om att den relationen ska hålla för resten av livet. Egentligen skulle Tuve Skånberg vilja avskaffa institutet skilsmässa. Det är snarare så som jag kan tolka Tuve Skånbergs synsätt. Tuve Skånberg har inte ens nämnt alla de barn som i dag finns i homosexuella familjer. Vi är kanske oense om hur många de är. Men oavsett om det är ett, 40 000 eller ännu fler barn som i dag lever i homosexuella familjer i Sverige har Tuve Skånberg inte på något sätt sagt hur vi ska trygga dessa barns juridiska ställning. Det gäller både den lagstiftning som finns och konsekvenserna - vad man betalar på dagis osv. Det finns ganska skrämmande konsekvenser i dag. Homosexuella föräldrar säger att de har stora problem när det gäller myndigheterna, eftersom de enligt myndigheterna inte finns som familjer. Däremot har de inga problem med att de är föräldrar gentemot de medmänniskor som de möter både på sin fritid och på sin arbetsplats. Tuve Skånberg har inte ens bemött mig när det gäller hur vi ska göra för att se till att dessa barns situation blir så bra som möjligt. Det är en diskussion som Tuve Skånberg undviker. Det tycker jag är väldigt beklagligt.